Herr talman! På få andra områden märker man hur informationssamhället så snabbt vinner terräng som just inom teletekniken. Sedan några år tillbaka går utvecklingen utomordentligt snabbt. Detta har till stor del varit möjligt genom att gränsen mellan teleoch dataområdena alltmer har suddats ut. Till kopplingsoch överföringsfunktionerna för kommunikationstjänster har lagts en lång rad andra funktioner. Tyngdpunten hos världens teleföretag har gradvis förskjutits mot sammansatta informationssystem, där tal, data, text och bild har integrerats. Därmed har de olika tjänster som tillhandahållits inom telenätet blivit allt svårare att skilja från varandra. Teleteknik är samtidigt ett område där svenska företag ligger utomordentligt väl ftamme. Därigenom har dessa också gynnats genom uppkomsten av allt friare telemarknader, där en lång rad företag tävlar om att erbjuda konsumenterna nya och bättre produkter. En följd av revolutionen inom teletekniken är att tidigare nationella företag, ofta med en monopolliknande ställning, har förlorat sin tidigare så dominerande roll. Detta är en utveckling som har kunnat följas i länder som USA, Japan och Storbritannien. De politiska beslut som där tagits har varit en direkt konsekvens av den tekniska utvecklingen, och de har också möjliggjort för det egna landets företag att fortsättningsvis hänga med i en alltmer dynamisk omvandlingsprocess. Också i Sverige kan vi se en likartad anpassning av de politiska besluten till den tekniska utvecklingen, även om besluten här mer haft karaktären av ett nödvändigt ont, sett från den politiska majoritetens sida. Den anpassning av det svenska televerket till omvärldens krav som skett under 1980-talet har varit nödvändig. Lika nödvändigt är det att denna utveckling får sin fortsättning på sätt som utvecklats i ett antal borgerliga reservationer. Televerkets verksamhet drivs både inom det statliga affärsverkets ram och i bolagsform. Avsikten är att de olika bolagen skall utgöra ett komplement till televerkets egen verksamhet. Till största delen styrs bolagsdelen via Teleinvest AB. De enda undantagen utgörs av utvecklingsbolaget Ellemtell och satellitföretaget Nordiska Telesatellit AB. Inom Teleinvest AB skall utvecklas affärsidéer och verksamheter som är förenliga med televerkskoncernens affärsstrategi. Herr talman! Tre delar av det betänkande som vi nu behandlar förtjänar en extra kommentar, 1. Genom de beslut som riksdagen nu skall fatta försvinner alltmer av televerkets monopolställning. Televerkets anslutningsmonopol på abonnentväxlar och myntapparater för allmänt bruk kommer successivt att upphävas. Detta är positivt. Att detta är en långsiktig process framgår också av att televerket tidigare i år har upphävt monopolet på så kallade modem för höga hastigheter. Ytterligare steg i denna utveckling kan tas genom ett bifall till reservation 11. I denna har moderaterna och folkpartiet föreslagit att s.k. tredje parts trafik skall tillåtas, dvs. möjligheten att hyra ut ledningar i andra hand. Detta ligger som jag ser det också väl i linje med vad televerket själv föreslagit. 2. I flera år har vi från moderat håll framhållit det olämpliga i att televerket både tillverkar utrustning och därefter godkänner inte bara sina egna utan också konkurrenternas produkter. Genom statens telenämnd som nu inrättas försvinner denna olyckliga dubbelroll. Detta är klart ett steg i rätt riktning. Genom att bifalla reservationerna 8 och 9 skulle vi dessutom låta statens telenämnd vara den myndighet som dels föreskriver säkerhetskrav, dels verkar för konkurrens inom teleområdet och dels också är tillståndgivare av radiofrekvenser. 3. Det är positivt att televerkets tillverkningsverksamhet till allt större del lagts under bolag. Det gör att verksamheten får en smidighet som annars inte skulle ha varit möjlig. Möjligheten till konkurrens med företag i andra länder har därmed ökat. Men det finns samtidigt skäl att gå längre. Televerkets bolagssektor är i dag helt dominerande på utrustningsmarknaden för telemateriel. Detta är en ställning som staten inte bör ha i en kommersiell verksamhet. I reservationen 4, gemensam för moderaterna och folkpartiet, föreslår vi därför att aktierna i Teleinvest AB bör säljas ut. Herr talman! Jag ber med detta som bakgrund att få yrka bifall till reservationerna 4, 5, 6, 8, 9 och 11, fogade till betänkandet.

Herr talman! Folkpartiet har under en rad år i och utanför riksdagen drivit frågan om en avmonopolisering av teleområdet. En del smälek har vi fått ta emot, men vi har fortsatt att tala för vad vi menar leder till en telemarknad med socialt ansvar. Vi har nu i någon mån fått gehör. Regeringens telepropositon ansluter sig till vår huvudprincip om avmonopolisering. Men vi tycker att man vågar för litet. Flera av de viktiga frågorna lämnar man till fortsatt utredning. Och den stora frågan om liberalisering av telenätet, den törs man inte alls beröra. Vi är i folkpartiet övertygade om att telekommunikation erbjuds bäst i ett system av konkurrens. Varför skall t.ex. faksimiltjänster få erbjudas bara av en enda part? Vi har också upprepat betoningen av det social ansvaret. Det är enligt vår mening fundamentalt att viktiga teletjänster kan erbjudas över hela vårt land. Vi arbetar för en telemarknad med ansvar för såväl avlägsna som centrala delar av landet. Telekommunikation av olika slag äger rum i ett telesystem som i ökande grad kommer att utgöra en samverkan mellan det statliga allmänna telenätet och ett antal privata nät. Det är viktigt att företrädare för dessa olika nät kan verka på lika villkor. Svensk telepolitik bör därför, på samma sätt som sker i en rad andra länder, söka skapa goda förutsättningar för en verklig nätkonkurrens mellan jämbördiga parter. Det skall vara enkelt att använda telefoni. Vi vill öka effektiviteten och nå lägre taxor genom att låta olika företag sköta tekniken i stället för ett enda. För allmänheten blir detta i praktiken helt enkelt en fråga om att betala räkningen till det företag som ger bäst service. Man ringer fortfarande med samma apparat och på samma sätt som nu. Den goda utvecklingsmiljön bör också röra andra områden, Vattenfalls, Sydkrafts, SJ:s och försvarets telenät. Den svenska telemarknaden bör dessutom vara öppen för internationella nätföretag. De mål som formuleras i propositionen bygger på kontakter med ett antal berörda parter på telemarknaden — dock inte allmänheten som därmed har saknat den insyn som vore motiverad. I flera fall finns anledning till kompletteringar och förändringar. Det gäller t.ex. när det i propositionen talas om att ”staten skall ansvara för att det finns ett sammanhållet och öppet telenät, som täcker hela landet”. Den ”sammanhållning” som texten stundom talar om passar inte in i den ”öppna” konkurrensmiljö som uppmärksammas i andra delar av propositionen. Den nödvändiga balansen mellan samhällshänsyn och marknadshänsyn som behövs, lämnas i propositionen till fortsatt utredning. Detta utredningsarbete hade mycket väl kunnat initieras tidigare i anslutning till tidigare väckta folkpartimotioner i riksdagen. Det finns anledning att särskilt betona vikten av förbättrad säkerhet i våra telenät. Det nuvarande nätsystemet kan anses som ytterligt sårbart i krislägen av kris. Därför bör förbättrad nätstatistik tas fram. Vidgade ansträngningar bör också göras för att dubblera viktiga länkar och delsystem som har fundamental betydelse för helheten. Ny teknik som är säkrare än gammal kan prioriteras. Det råder bred enighet om att de uppgifter som anges för statens telenämnd motiverar att den inrättas. Det kunde ha uttryckts tydligare att nämnden aktivt bör verka för effektivare konkurrens och balans på telemarknaden och inte bara ”biträda NO och SPK med teknisk expertis”. Statens telenämnd måste få möjlighet att verka självständigt i förhållande till parterna på telemarknaden. Därför måste den personal som skall anställas hos nämnden få arbeta helt fristående. Det finns anledning betona att den inledda avmonopoliseringen av modemer omedelbart bör genomföras fullt ut, alltså även för de högsta hastigheterna. Fri tredjepartstrafik är en förutsättning för utveckling av tjänstemarknaden. Regeringen förefaller här ta avstånd från marknadens möjligheter och vilja bevara televerkets nuvarande dominans. Riksdagen bör omedelbart fatta principbeslut om att det praktiska monopolet på tredjepartstrafik på det allmänna telenätet skall avskaffas. Den nya konkurrensutsatta verksamheten för televerket kräver enligt propositionen fortsatt höga investeringar och en ökad effektivitet. Enligt vissa nationella och internationella bedömare kan marknadens efterfrågan på telekommunikationskapacitet under 1990-talet komma att öka långsammare än ökningen i marknadsutbudet. Propositionen tycks inte ha fäst avseende vid detta när man anger förväntad omsättningsökning för koncernen som helhet till 30 96 för tiden 1988-1991. Det finns anledning att anpassa televerkets utbyggnadstakt för dess anläggningar till en situation där en mer försiktig marknadsutveckling finns med i bilden. Förutsättningarna för telemarknadens utveckling i Sverige bör vara sådana att konkurrenter till televerket finner goda skäl att träda in på marknaden. Liberalisering av telemarknaden kan utföras med eller utan privatisering. Privatisering innebär emellertid förbättrade möjligheter till spridning av inflytande och kontroll och leder till ökad effektivitet. Konkurrensfrämjande åtgärder för nya nätföretag är motiverade under en övergångstid, för att den svenska telenätskonkurrensen skall bli verklig och den önskvärda konkurrensbilden uppnås. Goda konkurrensförutsättningar för nya företag kan skapas via åtgärder för aktiv standardisering, riktade utbildningsåtgärder och samhälleliga forskningsbidrag och demonstrationssystem som finansieras av både näringsliv och stat. På detta vis främjas en bra konkurrens rörande tjänster som använder nätsystemet. Televerkets nuvarande ansvar för förvaltning av statens telenät ger verket en utomordentligt dominerande position. I anslutning till den flerfald av telenät som främjas i andra länder finns det därför anledning analysera en uppdelning av statens nuvarande grundnät. Delningen bör göras med hänsyn till att möjligheterna till lönsamhet är mer gynnsamma i de södra och mellersta delarna av landet än i de norra. Vi är medvetna om att omorganisation av grundnätet i vårt land rymmer praktiska och tekniska svårigheter. Det bör därför uppdragas åt teleutredningen att genomföra en analys och komma med förslag till genomförande. Målsättningen bör vara att nå fram till låga taxor och fullständig landstäckning med bästa möjliga effektivitet för svensk telekommunikation som helhet. Herr talman! Vi har i reservationer som är fogade till betänkandet framfört våra förslag, och jag ber att få yrka bifall till dessa reservationer. Det gäller alltså reservationerna nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 och 15.

Herr talman! Det är en regerings privilegium att tillsätta utredningar. Det tillhör också regeringens privilegier att bestämma vilka direktiv utredningen skall ha. Det är naturligt att oppositionen kan ha en åsikt om detta, och det har vi haft i våra motioner T108 och T201. Prot. 1987/88:137 Motionerna har följts upp i reservation 2, där våra huvudprinciper för 9 juni 1988 televerkets regionalpolitiska och sociala uppgifter redovisas. Helt naturligt yrkar jag bifall till den reservationen. I reservation 16 vill centerns ledamöter i utskottet att statskassan skall få litet mera pengar av televerket. Anledningen härtill anges i reservationen, och jag yrkar bifall till reservation 16. Så ett par ord om det särskilda yttrandet. Det är naturligtvis tacknämligt att Rune Thorén har följt upp motionsförslaget om en bättre telefonkatalog för abonnenterna i Östergötlands län. En får tacke, som en säger i Östergötland. Det är helt enkelt ett försök att få droppen att urholka stenen, dvs. att någon gång få televerket att använda förnuftet och se till kundernas krav på en adekvat telefonkatalog för vårt län.

Herr talman! Statsanställdas förbund ordnade nyligen en debatt i Trollhättan på temat affärsverkens framtid. Ordföranden i SF-distriktet i Västsverige sade bl.a. följande tänkvärda ord: ”Under flera år har vi som är anställda inom de statliga verken levt med en ständig oro. Framför allt de borgerligas tal om privatiseringar och nedskärningar har hotat våra jobb. Men även våra kamrater inom arbetarrörelsen har tagit upp dessa idéer. Vi har också märkt att affärsmässighet och konkurrens kommit i förgrunden medan samhällsansvaret och samhällsnytta alltmer fått stå tillbaka.” Telekommunikationer och informationsbehandling hör till de mest expansiva branscherna i industrivärlden. En revolution har skett med elektronikens hjälp, och en rad nya teletjänster har sett dagens ljus under 80-talet. De transnationella bolagen har inte missat chansen att kasta sig över denna marknad. Upplösningen av det svenska monopolet har påverkats av dessa mäktiga företag. Men det drabbar de s.k. hushållskunderna, de vanliga medborgarna, hårdast. Maktkampen på USA:s telemarknad förskräcker. ”Allt som avreglerats i det här landet under 80-talet har varit en katastrof för fackföreningsrörel en”, säger en man från det amerikanska teleförbundet. Det gäller flyget, åkerinäringen, telekommunikationerna och mycket annat. Den fria konkurrensen har samtidigt lett till serviceförsämringar och betydligt dyrare lokaltaxor. Gå långsamt fram med avregleringar och skydda nätet, säger de amerikanska fackföreningsmännen som ett gott råd till svenska politiker och telemyndigheter. Men tyvärr tycks det vara få som lyssnat. Vpk är i praktiken i dag det enda parti som vill stoppa uppluckringen av televerkets monopol. Enligt EG:s s.k. Gröna bok kommer kommunikationerna under de få år som återstår av 1900-talet att växa från 2 till 7 36 av BNP. Det betyder att de, näst sjukvården, kommer att bli det största verksamhetsområdet i industriländerna i väst. USA är den självklara huvudkraften i denna utveckling. 1980 hänvisade socialdemokraterna i opposition här i Sverige till Thatchers England som ett skräckexempel — men faktum är att USA ligger närmare till i den vägen. I Förenta Staterna hävdade propagandan att konkurrens skulle gynna kunderna. En stor process drogs i gång mot monopolet på teleområ 173 det. Resultatet blev visserligen att långdistanssamtalen blev billigare, men i Övrigt steg priserna. Den sociala hänsynen har minskat och servicen försämrats i samma takt. Liksom socialdemokraterna gjorde 1980 vill också jag anföra exempel från länder som har hunnit längre i utvecklingen. Men utvecklingen är här, lika litet som på övriga områden, ödesbunden eller ”framtvingad av den tekniska utvecklingen”, lika litet här som i USA eller England. I stället måste det vara så att de politiskt ansvariga tillsammans med dem som mest berörs skall ha greppet över den tekniska utvecklingen. Låt mig ta ett exempel som berör alla människor i Sverige och som därför har väckt en viss debatt: myntapparaternas vara eller inte vara på olika orter. Monopolet på myntapparater skall slopas. Vad innebär det? Finns det enligt majoritetens mening ingen som helst social funktion med dessa telefonapparater? Regeringen har uttryckt det i orden ”förlusten på myntapparater får inte bli orimlig”. Vad menas med det? Hur värderar Birger Rosqvist ett liv som kanske kan räddas med hjälp av en tillgänglig telefonkiosk, t.ex. på en badplats? I vårt klimat kan en sådan myntapparat näppeligen ge några inkomster annat än under badsäsongen, eller hur? Vilken privatkapitalist har ekonomiskt intresse av en badplatstelefon? Redan i dag är automater för plastkort privatiserade. Plastkortstvånget gör att de flesta av oss inte kan använda telefonerna. De finns på garanterat vinstgivande platser där jet-set-gängen och affärsmännen håller till. Jag tycker att det är orättfärdigt att tillåta sådana satsningar på bekostnad av den sociala nyttan. Den flåshurtiga kommersialiseringen av alltmer av vardagslivets servicebehov ökar klassklyftorna i samhället. Televerket har hittills haft monopol på kontorsväxlar. Det finns redan i dag stora driftsproblem med växlar kontra nät. Nu finns risk för att problemen blir ännu svårare om företag och televerk skall äga skilda delar av system och nät. Jag vill fråga Birger Rosqvist: Vem skall ha ansvaret om och när det inte fungerar när ingen har ett helhetsgrepp eller helhetsansvar? Sven Hulterström har utlovat en granskning om televerkets roll och av hur statens regionalpolitiska och sociala ansvar på teleområdet fungerar. Denna granskning skulle aldrig ha initierats om inte kritiken mot olika funktioner varit så besk. Vpk tycker att det är bra att televerkets och statens ansvar utreds. Men varför har då regeringen så bråttom med att driva igenom förändringar som ytterligare minskar detta ansvar innan den parlamentariska utredningen ens kommit i gång med sitt arbete? Birger Rosqvist! Jag vill ha ett klart besked om varför vi inte först skall utreda och därefter diskutera mål och riktlinjer. Vem eller vilka är det som tvingar fram denna forcering? Antag att utredarna kommer fram till att den s.k. konkurrensen och uppluckringen av televerksmonopolet allvarligt har skadat viktiga servicefunktioner för allmänheten. Får riksdagen i så fall möjlighet att på nytt göra förändringar för att återupprätta monopolet och ansvaret? För min del anser jag att vi måste vänta på den parlamentariska utredningen innan vi beslutar om mål och inriktning för telepolitiken. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna nr 1 om utredning före beslut, nr 3 om huvudansvaret kontra konkurrensen, nr 10 om avveck

Herr talman! Det finns i vårt land och i riksdagen en stor enighet kring grunddragen i de stora försäkringssystemen som utgör några av de viktigaste pelarna som bär upp den svenska sociala välfärden. Enigheten sträcker sig i varje fall så långt som att dessa försäkringar skall vara allmänna, obligatoriska och sociala. Med att de skall vara allmänna menas bl.a. att de så långt det är möjligt skall vara heltäckande. Inom ramar vilkas gränser man kan tvista om skall de täcka behovet av trygghet mot inkomstbortfall i de vanliga, allvarliga situationer som kan drabba vem som helst av oss. De skall vara obligatoriska därför att vi av erfarenhet från gångna tider, från vårt eget land och från andra länder, vet att ett socialförsäkringssystem som inte är obligatoriskt alltid kommer att lämna vissa grupper utanför. Det är alltid de grupper som bäst behöver skydd. Försäkringarna skall också vara sociala. Därmed menas bl, a. att förmånerna skall vara lika för alla. De skall utgå efter behov. Kostnaderna skall delas solidariskt så att vi betalar för försäkringsskyddet i proportion till vår betalningsförmåga, och inte i proportion till de förmåner som vi skall åtnjuta från försäkringarna. Om detta tror jag att det råder total enighet. Enigheten sträcker sig dock kanske längre än så. Vi vet ju, i varje fall här i Sveriges riksdag, att den rättsliga grunden för försäkringssystemen är politiska beslut. Därav följer att de i princip kan ändras genom nya politiska beslut. Det råder emellertid också enighet om att sådana förändringar måste ske med stor varsamhet. Det ligger i försäkringens natur, även socialförsäkringens natur, att vara långsiktig och att bilda grunden för människors planering av sina liv. Grunden för planeringen av livet får inte plötsligt förändras. Därav följer den strävan som vi alltid försöker upprätthålla: att göra förändringar varsamt, långsamt och med övergångsregler som tryggar människor mot överraskande förändringar av förutsättningarna för deras ekonomiska tillvaro. Om detta råder också enighet. Vi kan tvista, och tvista mycket hårt, om systemets konstruktion. Sedan 1950-talet har den försäkring som i dag är aktuell gällt — den allmänna tilläggspensioneringen. Vi kan tvista om kompensationsnivåer, finansieringsformer och mycket annat. Det är viktigt att vi kan göra det. Om grunddragen råder emellertid enighet. Vi har också alla en ambition att systemen skall vara överblickbara och enkla. De skall vara möjliga att förstå. Det är de inte. På den punkten har vi misslyckats många gånger, och en del av de misslyckandena förföljer oss alltjämt. Det är inte utan att nya misslyckanden tillkommer då och då. Ibland ligger det nästan en ironi i detta när vi tar emot och behandlar förslag som uttryckligen sägs vara förslag till förenklingar av systemet, och så blir det krångligare än det någonsin var förut. Vissa ändringar i föräldraförsäkringen vid några tillfällen är ett exempel på det. Det förslag vi nu skall behandla, om reformering av den allmänna försäkringens efterlevandeförmåner, är inte särskilt enkelt. Därtill kommer att just den grundläggande enigheten har gjort att informationen har blivit bristfällig. Det vi sysslar med i detta hus väcker stort allmänt intresse nästan bara när vi slåss. Det vi är eniga om har svårt att tränga igenom. Det har nu en tid varit en omfattande debatt kring efterlevandepensionen. Informationen har successivt blivit bättre sedan debatten väl kom i gång, inte som ett underlag innan debatten började. Alltjämt får vi dock egendomliga frågor. Det är frågor som är lätta att besvara för den som har trängt i mysterierna, men som måste te sig svåra för dem som står utanför. Det är viktigt att arbetet med reformering av våra socialförsäkringar inte avstannar. Försäkringarna kan aldrig vara eviga. De är alla barn av sin tid och av de förhållanden som rådde i samhället under den tid de arbetades fram. Det område vi skall arbeta med i dag kan sägas ha sin grund ända tillbaka i förkrigstiden på 1930-talet. Då gjordes en stor del av det grundläggande utredningsarbete som alltjämt präglar våra pensionssystem. Det kom sedan att bli en paus under krigsåren, och sedan dröjde det längre än väntat, innan det verkligen kom i gång. Systemets ålder måste självfallet aktualisera frågor om reformer och förändringar. Sådana skall dock göras försiktigt.

Jag hörde i morse nya larmrapporter från försäkringskassorna. Man går på knäna under trycket av den sjukförsäkringsreform som vi senast genomför de. Man flyr kassorna, eftersom man inte längre orkar administrera timsjukpenningen. Den har blivit just så krånglig som man kunde förutspå. Det är viktigt att vi ser upp med sådant. Vi får emellertid inte vara rädda för reformer. Det går långsamt. Det är ofta ingen som vet vad vi håller på med under den långa förberedelsetid som varje reform kräver. Vi har blivit beskyllda för att ha hastat, för att inte säga hafsat, fram det här betänkandet. I själva slutskedet kan det nog tyckas att det har gått litet fort. Det har ändå tagit lång tid. Mina fem första år i riksdagen på 1960-talet präglades till icke obetydlig del av en stor pensionsfråga. Det gällde pensionstillskotten den gången. Det började med ett förslag från högerpartiet 1964. Om förslaget stod det hård och stor strid under lång tid. Efter fem år genomfördes reformen i betydande enighet. Det här började vad riksdagen beträffar senast 1983. Det blev stor strid. Regeringen tvingades till reträtt, att ta tillbaka propositionen. Nu har det gått fem år igen. Vi lämnar ifrån oss ett betänkande som i allt väsentligt är enhälligt. Det har varit möjligt att nå enighet, därför att det till slut har gått att få gehör överallt för kravet på varsamhet. Första förslaget var inte varsamt utan ganska brutalt. Det lades stupstockar framför människorna. Man drog upp gränser som gjorde att ens ekonomi under stor del av livet kunde påverkas av vilken sida av årsskiftet man hade råkat födas. Mycket av detta har nu jämnats ut, efter stora ansträngningar och till stora kostnader. Jag och många andra här har varit med i det arbetet. Låt mig ge ett exempel på hur långt vi har gått för att försöka förmänskliga reformen. Enbart under det senaste året, sedan förra sommaren då moderata samlingspartiets partistämma i Malmö behandlade frågan och hade bestämda synpunkter på hur reformen skulle genomföras, har förslaget tillförts förändringar som sammanlagt kostar bra nära 20 miljarder kronor. Det är väldigt mycket pengar. Allra senast tillförde vi förslaget en förbättring i utskottet genom ett enhälligt utskottsinitiativ som kostar ett par miljarder och som avlägsnar den sista allvarliga stupstocken. Denna förändring graderar förändringarna under en lång tidsperiod och gör att ingen drabbas av ett plötsligt bortfall beroende på när man råkar vara född. Det är bra att vi kunnat enas om detta. Det är också bra att den försäkring som vi får efter det beslut som vi snart kommer att fatta är en modernare och bättre försäkring än den som gäller i dag. Det är viktigt att människorna har ett ekonomiskt skydd för efterlevande. Vi har haft det ganska länge, men bara för en minoritet, för den del av befolkningen som kunde hamna i situationen som efterlevande. Halva befolkningen, männen, har helt saknat skyddet. Så har det också varit för ytterligare en betydande del av befolkningen. De som lever under andra samlevnadsförhållanden än det traditionella äktenskapet — men märk väl samlevnadsformer som i alla avseenden har accepterats av riksdagen för goda —-harstått utanför. Nu slipper vi dessa brister i framtiden. Vi slipper också ett inslag av överförsäkring för andra grupper som funnits i det hittillsvarande systemet. Det är också bra, för överförsäkring skall undvikas. Det vore frestande att försöka ge några riktlinjer, när man nu lämnar den här typen av arbete, för vad vi närmast skulle behöva göra. Det skall jag dock inte ge mig in på, för det skulle ta alldeles för lång tid, men jag skall göra några små påpekanden. Jag tror att nästa försäkring som står på tur, utöver personförsäkringssystemet som vi måste fortsätta att utreda och förbättra, är sjukförsäkringen, då framför allt sjukvårdsförsäkringen. Den är inte heltäckande i dag, den är onödigt monopolartad och kan göras effektivare, rättvisare och kanske rent av för samhället billigare. Det är nödvändigt att vi tar itu med denna fråga. Vi måste våga ställa mer allvarliga frågor. En av de stora systemkonstruktörerna i den svenska socialförsäkringens historia sade en gång att en socialförsäkring skall vara självkontrollerande så långt möjligt. Den skall vara så beskaffad att människorna inte kan avgöra vad som är klokt, för då gör de vad som är rätt. Det är en riktig tanke. En försäkring skall så långt möjligt vara självkontrollerande, och den skall inte fresta till missbruk. För mig innebär detta att det självklart i varje försäkring skall finnas ett inslag av självrisk. Detta hör till det som vi kan tvista om, och har tvistat om. Jag har inte på 23 år blivit övertygad om att vi kan bli av med det inslaget. Men det får aldrig gå så långt att vi tappar effektiviteten. Försäkringen skall ge det skydd som den är avsedd att ge. Man får inte lägga så breda säkerhetsmarginaler att skyddet urholkas. Jag tror också att vår försäkring mer än förr kommer att få karaktären av grundskydd, som många människor kan behöva komplettera för att få den individuellt bästa försäkringen. Då är det viktigt att vi på allt sätt underlättar denna komplettering. Innan jag glömmer bort det skall jag påpeka att vi moderater har en liten reservation till detta betänkande. Den handlar just om möjligheten, i detta fall de skattemässiga möjligheterna, att komplettera sitt försäkringsskydd, att ytterligare förbättra reglerna i framtiden. Den reservationen bär numret 2, och jag ber att få yrka bifall till den reservationen. Den är denna gång, hur viktig den än är, att betrakta som en krumelur i kanten. I huvudsak är vi eniga. Det är min bestämda övertygelse, herr talman, att när vi får genomförd den föreslagna delreformen — det är en delreform — har vi ett bättre pensionssystem än det vi har i dag, ett system som omfattar fler, ger ett bättre skydd, rättvisare skydd och dessutom på lång sikt till en mer överkomlig kostnad. Jag yrkar, herr talman, bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkande 29 i alla de delar som inte omfattas av den lilla reservationen nr 2.

Herr talman! Det har varit mycket lärorikt att få delta i utskottsarbetet med propositionen om reformering av efterlevandeförmånerna. Jag har visserligen ingen lång erfarenhet av riksdagsarbete att hänvisa till, bara fem år. Men under den tiden har jag inte varit med om att vi i utskottet använt så mycket tid till ett enda förslag. Vi har också använt oerhört mycket tid till att uttrycka oss begripligt. Jag har lärt mig mycket under det här arbetet, t.ex. hur oerhört svårt det är att informera om förändringar i vårt socialförsäkringssystem när så många inte känner till vilka regler som gäller i dag. Vårt socialförsäkringssystem är krångligt, vilket också Nils Carlshamre har påpekat här. Jag tror inte att ett rättvist system går att förena med enkla regler, Skall systemet vara rättvist blir reglerna helt naturligt något krångliga. Jag har inte heller haft klart för mig — innan vi började arbetet — att det fanns så många efterlevandepensionärer in spe. Arbetet har alltså varit nyttigt, och vi är alla i utskottet mycket nöjda med att vi har kunnat avge ett så enigt utskottsbetänkande. Det finns två reservationer till betänkandet, varav vpk svarar för den ena. Men det gäller två frågor som närmast måste sägas ligga utanför själva propositionsförslaget. Det gäller synen på rätt :till avdrag. för privata pensionsförsäkringar. I denna fråga har vi från vpk:s sida en annan uppfattning än majoriteten.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 Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att det har varit en förmån att få arbeta i samma utskott som Nils Carlshamre. De kunskaper om vårt socialförsäkringssystem som han har delat med sig av till oss alla hade nog varit omöjliga att läsa in via lagar och förordningar och den information som finns tillgänglig.

Herr talman! Så här i slutet av riksmötet har vi, som vi redan har hört, i socialförsäkringsutskottet enats i en mycket stor fråga som berör många människor. Efter en hel del arbete i utskottet kan vi nu komma med ett i stort sett enigt betänkande när det gäller ett nytt system för efterlevandeförmåner. Att förbättra och utvidga efterlevandeskyddet var vi redan från början överens om. Men för att också bli eniga när det gällde övergångsreglerna behövdes att utskottet tog ett eget initiativ, som också resulterade i en ny lagtext, och här har alla partier medverkat konstruktivt. Utskottet har haft förståelse för att en del människor känt viss oro inför det ursprungliga förslaget, även om mycket av den oron har berott på bristande information och på missförstånd. Jag hoppas nu att det förslag som i dag lager på riksdagens bord skall kunna tillfredsställa de allra flesta. Men från utskottets sida är vi mycket angelägna om att poängtera behovet av information om det nya systemet — inte minst på grund av att så många missuppfattningar uppstod när regeringen kom med sin proposition om efterlevandeförmåner. Genom det klargörande som har gjorts av utskottet och genom de förändringar och förbättringar som nu skett genom alla partiers medverkan bör förutsättningarna vara goda för att förslaget nu skall upplevas positivt. Även om det också i folkpartiet — liksom i alla partier — har funnits oro och tveksamhet inför den nya efterlevandereformen, har kanske folkpartiets mångåriga engagemang när det gäller jämställdhetsfrågor gjort det något lättare för oss att se de positiva effekterna i förslaget. Det är ju principiellt riktigt att en efterlevandepension utgår på lika villkor mellan kvinnor och män. En man, en frånskild kvinna eller en efterlevande sambo kan ha lika stort behov av skydd som en änka: Och det skyddet åstadkommer vi nu genom det här nya systemet. De nuvarande änkepensionerna bygger på 50 och 60-talets verklighet. Då hade endast 30 96 av kvinnorna mellan 30 och 45 år en egen inkomst. I dag är samma andel över 90 96. Den normala pensionspoängen för kvinnor var 1960 hälften av männens. I dag är den två tredjedelar. Därför tycker många att det är orättfärdigt att vissa änkor skall ha både sin egen inkomst eller pension plus en stor del av makens. Den efterlevandepension som nu föreslås är därför mera rättvis. För dem som redan nu har änkepension innebär förslaget ingen ändring. Men det är mycket viktigt att vi får en mjuk övergång till det nya systemet. Den avtrappningsregel som utskottet — med hänsyn till bl.a. motionsyrkanden från samtliga borgerliga partier — nu konstruerat innebär en förbättring i förhållande till regeringens förslag. Den garanterade änkepensionen på föreslagna 50 926 av makarnas gemensamma pensionspoäng från ATP utöver den egna folkpensionen kommer nu att gälla först fr.o.m. årsklass 1935. De som är födda 1930 garanteras däremot 60 96, och därefter sker en nedtrappning till 50 96. På detta sätt blir skillnaden i livsvarig änkepension från årsklass till årsklass aldrig större än 200-300 kr. per månad i stället för — i extrema fall — 2 000-3 000 kr. Enligt nuvarande bestämmelser krävs som bekant 30 års intjänandetid med en inkomst av minst ett basbelopp för att få full pension från ATP. Pensionens storlek bestäms av den genomsnittliga inkomsten under de 15 bästa åren. I flera motioner — bl.a. från folkpartiet — har påpekats hur viktigt det är att dessa intjänanderegler behålls. Vi har i utskottet blivit eniga om att detta är särskilt viktigt med hänsyn till det nya systemet för efterlevandepension. Vi utgår därför från att pensionsberedningen i sitt fortsatta arbete beaktar vad motionärerna och utskottet anfört om dessa intjänandereglers betydelse. I folkpartimotionen av Charlotte Branting tas också upp kravet på att pensionsberedningen med förtur skall utreda ett system för delning av under äktenskapet intjänade ATP-poäng. Ett annat folkpartikrav är rörlig pensionsålder. Då pensionsberedningen förklarat att båda dessa frågor kommer att behandlas av utredningen har det inte funnits några skäl för oss till reservationer eller särskilda yttranden. Inte heller när det gäller frågan om tillgodoräknande av vårdår eller retroaktiv rätt till vårdår, har vi i detta sammanhang för vår del någon reservation eller särskilt yttrande. Den frågan har nämligen helt nyligen behandlats av utskottet. Andra motionsyrkanden, som inte heller behövt resultera i reservationer eller särskilda yttranden, gäller kraven på generösare tillämpning av reglerna för särskild efterlevandepension. Genom utskottets utförliga skrivning med angivande av vissa exempel har vi kunnat enas om just en generös tillämpning. Detta är en viktig markering — inte minst för kvinnor i glesbygd, som kanske inte haft möjlighet att välja mellan yrkesoch hemarbete. För t.ex. äldre efterlevande änkor i glesbygd torde oron att tvingas flytta från hemorten härigenom minska betydligt. En annan grupp som också måste bedömas generöst i de här sammanhangen är invandrarkvinnorna. Många av dem har sent kommit in på arbetsmark naden på grund av språksvårigheter och brist på språkutbildning. En annan grupp, som Barbro Sandberg motionerat om, är föräldrar till gravt handikappade barn. Ofta måste en av föräldrarna — oftast kanske mamman — vara hemma hos dessa barn. När barnet fyller 16 år kan den hemmavarande föräldern oftast inte omedelbart gå ut på arbetsmarknaden. Då kommer några år när föräldern varken har lön eller får pensionspoäng. Vårdbidraget till föräldern har ju då ersatts av förtidspension till barnet. Dessa föräldrar får då kanske varken någon hög pensionspoäng eller full kvalifikationstid. Det är därför viktigt att man vid prövningen av den särskilda efterlevandepensionen beaktar de speciella förhållanden som kan gälla de här aktuella föräldrarna. Det här problemet bör också med allvar belysas när pensionsberedningen i sitt fortsatta arbete skall pröva frågan om vad som skall ligga till grund för beräkning av ATP. När jag nu berört vissa barns och deras föräldrars situation, vill jag naturligtvis understryka min tillfredsställelse över att barnpensionerna kommer att förbättras.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 Herr talman! Utskottets vice ordförande Nils Carlshamre har tydligen hållit sitt sista anförande här i kammaren. Jag vill från oss folkpartister i utskottet framföra vårt tack. Det är ju ingen hemlighet, precis som Margö Ingvardsson sade, att vår vice ordförande är mycket kunnig när det gäller hela socialförsäkringsområdet och att han dessutom har ett mycket starkt socialt engagemang. Vi i folkpartiet uppskattar mycket Nils Carlshamre för dessa egenskaper, men vi uppskattar honom också som person. Hans skickliga förmåga att hitta praktiska lösningar på många både politiskt och lagtekniskt besvärliga frågor har varit till mycket stor nytta i vårt gemensamma utskottsarbete. Tack, Nils Carlshamre!

Herr talman! Varje tid har sina krav på ett socialförsäkringssystem. Hela tiden sker förändringar inom systemet med korrigeringar av det som inte faller väl ut. Hela tiden följs detta system upp av vad som händer i samhället för övrigt. Det är därför nödvändigt att vi också skall vara beredda att ändra i nuvarande system när levnadsförhållanden förändras. Ett annat skäl till förändringar kan helt naturligt vara att man inser att de som skulle få ett bra skydd inte erhåller detta med nuvarande regler. Ibland kan även de kostnader som nuvarande system drar vara skäl till förändringar. Vi vore dåliga politiker om vi inte vågade ta tag i även stora förändringar för att få en bättre fördelning av de resurser som står till förfogande. Efter åtskilliga år av utredning, av förkastande av ett förslag som låg på riksdagens bord, har parlamentariker kommit överens om ett efterlevandeskydd med en ny inriktning. Ett förslag som kom tidigare förkastades, och kravet på det nya förslaget var därför att enighet skulle råda om det. I dag har vissa grupper inget eller ett relativt dåligt efterlevandeskydd— det gäller samboende, männen och barnen. Andra grupper överkompenseras och får mera än vad de behöver — det gäller i fråga om nuvarande änkepension från ATP. Att gå in och ändra på regelsystem i ett försäkringsskydd skapar helt naturligt oro. Detta har med all tydlighet framgått i detta fall. Vi har tidigare förändrat förmånsregler inom familjerätten — även regler som gäller jämställdhet mellan kvinnor och män — och som har berört flera än vad som i dag är aktuellt. Jag vill bara påminna om att underhållsbidragen till frånskilda kvinnor inte längre finns. Även denna förändring berörde kvinnor i en mycket utsatt position. Numera tillerkänns kvinnor underhållsbidrag bara i vissa speciella fall som prövas av domstol. Denna förändring skedde utan protester. Vi har ändrat på arvsregler — de s.k. utomäktenskapliga barnen har fått arvsrätt efter fadern. Detta har för många kvinnor och halvsyskon inneburit både en känslomässig och ekonomisk chock i ett redan känsligt läge. Naturligtvis har det legat starka skäl bakom dessa förändringar. Just detta att förutsättningarna i våra vardagsliv har förändrats måste också få innebära att försäkringssystemen följer med och rättar sig efter de nya förutsättningarna. I arbetet med det utredningsförslag som legat till grund för regeringens proposition om efterlevandeskydd har en politisk enighet eftersträvats. Tyvärr har den ytterligt korta remisstiden för utredningsförslaget varit mycket olycklig. Det gavs inte tillfälle för kvinnoorganisationer att yttra sig — det var inte lätt för dem att uppmärksamma att remissomgången hade inletts, då den avslutades så snabbt. Den korta remisstiden fick många att tro att det var något skumt med förslaget, och med den inriktningen kan vilket förslag som helst ha svårt att vinna allmänt gehör. Också svårigheterna att ge en information som kunde vara förståelig bidrog till den allmänna förvirringen. T. o. m. försäkringskassorna har haft svårt att tolka förslaget. Helt klart är att regeringen får ta på sig ett ansvar för detta. Utredningen, som varit enig, har givit information, men med rådande enighet är intresset inte särskilt stort, vilket också detta bidrog till att flera verkade överraskade av förslaget. Först sent — efter det att förslaget var lämnat — gavs en pressinformation. Nu är det ju inte det allra enklaste att förklara detta nya system, speciellt inte för alla dem som inte har kännedom om nuvarande regler. Det är få massmediapersoner som behärskar detta område. Den vanlige nyhetsjournalisten kan inte göra det utan att först få en grundläggande kurs i hur försäkringssystemet är uppbyggt. Allt detta skapade oro och har lett till protestskrivelser från alla som uppfattat att deras nuvarande änkepension skulle tas ifrån dem. När de fått den korrekta uppgiften att så inte blir fallet, har deras oro stillats. Men tyvärr har den informationen svårt att tränga fram. De flesta har nåtts av de skrämmande och helt felaktiga uppgifterna. Det är därför inte lätt att i den debatten försöka bena ut de verkliga förhållandena. Vi anser att vi i utskottet emellertid har lyckats med detta. Genom ett gott arbete från kansliets sida och med underlag från de motioner som väckts med anledning av propositionen har utskottet lyckats att i enighet forma ett dokument som beskriver vad förslaget går ut på. Genom de motioner vi från centern och andra partier väckte har även utskottsbehandlingen medfört förbättringar på punkter som varit något ofullständiga och som även de därför har skapat oro. Även vi i centern hyste betänkligheter när det gäller de efterlevandes möjligheter att kunna bo kvar på hemorten när deras familjeförhållande förändrats. I vår motion nämns äldre kvinnors situation, när möjligheten till arbete på hemorten inte föreligger. Här fanns även andra motionsförslag, som ville skydda denna grupp när den omställningspension som utges under ett år upphör. Centern ville även förlänga den tidsperioden till två år, med de skäl som också innefattar behovet att kunna bo kvar på hemorten när det finns barn över tolv år eller när man är delägare i ett jordbruksföretag. Detta gav utskottsbehandlingen oss rätt i. Även kravet på särskild efterlevandepension om man vårdar nära anhörig skall numera beaktas. Vårt krav på en tvåårig omställningspension har med den nya motivtexten också inneburit att vi anser att dessa efterlevandes situation har förbättrats så mycket att vi accepterar nuvarande förslag. Hit hör även de nya avtrappningsreglerna, som innefattar centerns förslag om en höjning från 50 96 till 60 26 av den gemensamma ATP som utgår när kvinnan vid 65 år erhåller egen ATP. Den nya mjukare övergången för kvinnor som blir änkor när de fyllt 55 år vid reformens genomförande är också av den arten att mycket av den inte oberättigade kritiken till förslaget har förändrat det till ett bättre förslag. Detta innebär att många kritiker kan anse att deras synpunkter inte har varit utan värde. Vi politiker lyssnar till den kritik som ges — det är därför som utskottsarbetet när det är som bäst kan bedrivas som socialförsäkringsutskottet nu har arbetat. Centern har i sin motion även krävt insatser från regeringens sida när det gäller information om det nya förslaget. Som förut nämnts träder de nya efterlevandepensionsreglerna i kraft den första januari 1990. Det innebär att det finns ovanligt god tid för berörda myndigheter att ge en bred och bra information till de grupper som är berörda, dels de som i dag är änkor och som behåller sin nuvarande pension, dels alla kvinnor som omfattas av övergångsreglerna samt det framtida systemet. Jag vet att det är svårt att tillgodogöra sig denna information, men i detta fall får ingen möda sparas. Vi krävde även en uppföljning av det nya pensionssystemet. Det tar lång tid innan systemet är helt genomfört. Den långa övergångstiden medför att uppföljningen naturligtvis kommer att innebära vissa förändringar och justeringar — det är vanligt i dessa sammanhang. Vi anser det naturligt att så skall ske — vi som riksdagsledamöter har även en skyldighet att göra den uppföljningen. Pensionsberedningens fortsatta arbete kommer i mycket att präglas av den debatt som varit. Allt fler har uppmärksammats på den stora roll som de pensionspoäng man får inom ATP-systemet har för den framtida pensionen. Kvinnornas vårdinsatser med egna barn ger i dag s.k. vårdår, men det är alltför många kvinnor som inte kan utnyttja detta då deras vårdinsats ligger långt tillbaka i tiden. Centern har under ett antal år motionerat om en möjlighet att retroaktivt kunna räkna vårdår för vård av barn. Denna möjlighet har med verklig styrka visat sig behövlig, eftersom många kvinnor upplever att deras vård av egna barn ej givit någon erkänsla i form av ATP-poäng som kommer dem tillgodo i pensionshänseende. Bara det faktum att man, på det sätt som riksdagen uttalat, bättre upplyser om möjligheten till vårdår är till gagn för nuvarande föräldrar, som genom vård av egna barn har rätt att räkna vårdår. Vi har i ett särskilt yttrande påmint om den reservation vi tidigare debatterat och röstat för i riksdagen. Vi nöjer oss i detta sammanhang med ett särskilt yttrande, med den vetskapen dels att pensionsberedningen ser över möjligheterna till intjänande av pensionsår, dels att vår representant i pensionsberedningen tar upp detta i utredningsarbetet. Detta betänkande har med det sätt varpå det hanterats visat på värdet av ett gott parlamentariskt samarbete. Detta är en styrka när det gäller stora förändringar i försäkringssystemet. Enigheten får dock inte bli det allena saliggörande. Slutmålet måste också vara en bra produkt — det har även behandlingen i utskottet givit besked om. Den kunskap som utskottsledamöterna besitter om vad som händer i den praktiska tillämpningen av förslag på försäkringsområdet har resulterat i att vi har avgivit ett förslag som vi kan känna oss nöjda med. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 29 rörande reformering av den allmänna försäkringens efterlevandeförmåner. Avslutningsvis vill jag från oss centerpartister till Nils Carlshamre rikta ett varmt tack för ett gagnerikt och trivsamt samarbete i utskottet. Den erfarenhet och kunskap som du Nils Carlshamre fört med dig i detta arbete har betytt mycket för oss som har haft förmånen att arbeta tillsammans med dig.

Herr talman! När vi i dag om någon timme kommer att anta socialförsäkringsutskottets betänkande 1987/88:29, har vi gjort en stor insats när det gäller reformeringen av efterlevandepensioneringen. Jag uttrycker mig så här torrt i siffror om betänkandet, men det ligger mycket arbete och mycken möda bakom detta enhälliga betänkande, som jag är mycket glad över att kunna presentera inför kammaren i dag. Låt mig säga något om den turbulens som ändå har förekommit när det gäller detta pensionssystem, änkepensioneringen, som man har kallat det. Jag vill i fortsättningen enbart kalla det för efterlevandepensioneringen. Det har varit ett omodernt system. Det har inte varit i takt med tiden. Det har inte gett trygghet åt de grupper i samhället som behöver tryggheten i samband med dödsfall. Det har sagts att man har hastat fram detta förslag. Det är inte fallet, och därför vill jag ge en resumé över vad som egentligen har hänt i denna fråga. År 1971 överlämnades ett betänkande, SOU 1971:19 Familjepensionsfrågor. Där redovisade pensionsförsäkringskommittén principiella överväganden i fråga om utformningen av det framtida familjepensionssystemet. Redan där drog man upp riktlinjer som i stort sett följs i detta betänkande och som följdes i propositionen som ligger till grund för betänkandet. Man gick vidare i arbetet, och i socialförsäkringsutskottets betänkande 1974:24 pekade man på att de överväganden som pensionsförsäkringskommittén hade redovisat när det gällde kravet på jämställdhet mellan män och kvinnor hade vuxit sig allt starkare på senare år. Man behövde få en könsneutral pensionering. Det resulterade i att pensionskommittén fick i uppdrag att se på denna fråga. Det kom också en proposition i ärendet 1983. Den drogs dock tillbaka, beroende på att vi inte kunde få den breda enighet omkring förslaget som bedömdes nödvändig. Pensionsberedningen, som tillkallades 1984, fick i uppdrag att se över efterlevandepensioneringen. Resultatet av pensionsberedningens arbete ser vi på riksdagens bord i dag. Propositionen följer helt och hållet, vill jag påstå, beredningens betänkande utom på en punkt, nämligen i fråga om ikraftträdandetiden, som är ändrad från den 1 januari 1989 till den 1 januari 1990. Det tycker vi är bra. Det blir bättre tid för information, och det blir bättre tid för att få människor att förstå vad denna reform handlar om. Jag skall försöka att här helt kort ange de väsentliga punkterna i förändringarna. Jag vill börja med att tala om rätten för barnen, eftersom försörjarbegreppet är betydelsefullt när vi skall diskutera en så väsentlig fråga som denna. Barnpension utgår till alla efterlevande biologiska barn och adoptivbarn till 18 års ålder, till utländska adoptivbarn även före adoptionen och till övriga utländska barn på ett betydligt tidigare stadium än vad som sker i dag. Men vi har utvidgat rätten till barnpension till dess att barnet är 20 år, om barnet genomgår utbildning i grundskola och gymnasium. Enligt nuvarande regler är åldersgränsen satt till 18 år inom folkpensioneringen och 19 år inom ATP. Där sker alltså en utbyggnad, en väsentlig sådan. Vi höjer garantinivån. I dagens läge minskas barnpensionen, om pension utgår till änkan. I fortsättningen sker ingen minskning av barnpensionen, även om pension till vuxen utgår. Högre pensionsbelopp utgår till barn i flerbarnsfamiljer. Högre pensionsbelopp utgår till föräldralösa barn. Det är en väsentlig reformering, som jag tycker är värd att beakta. När det gäller vuxna är pensionssystemet könsneutralt. Pension på lika villkor skall utbetalas till efterlevande man och kvinna. Det är mindre skillnad mellan gifta och ogifta än tidigare. Vi har i dag det förhållandet att det enligt reglernai ATP-systemet krävs att man är gift för att ersättning skall utfalla från ATP. Vi tar bort den regeln. I ett samboförhållande med barn har man lika rätt till efterlevandepension som i ett förhållande där man är gift. Det finns ingen nedre åldersgräns för den efterlevande. Enligt äldre regler skall änkan i vissa fall vara lägst 36 år och dessutom ha varit gift i fem år för att få folkpensionsförmånen. Det finns ingen övre åldersgräns för den avlidne. Enligt äldre regler skall det barnlösa äktenskapet, för att änkan skall vara berättigad till förmån från ATP, ha ingåtts innan mannen har fyllt 60 år. Omställningspension utgår under ett år till alla. Omställningspension utgår under längre tid för den som har vård av barn under 12 år och utgår tills det yngsta barnet uppnått denna ålder. Särskild efterlevandepension utgår till efterlevande, vars möjlighet att försörja sig är nedsatt med minst hälften av arbetsmarknadsmässiga skäl, på grund av nedsatt hälsa eller av liknande orsaker. Man skall beakta den efterlevandes krafter och färdigheter, utbildning och tidigare verksamhet, ålder, bosättningsförhållanden och andra jämförliga omständigheter. På denna punkt har vi i utskottet gjort ett tillägg i betänkandet, där vi pekar på svårigheten att flytta från glesbygd, om man har barn i skolan, om man besitter ett mindre jordbruk som båda makarna har brukat gemensamt eller om man har vård av nära anhörig. Särskild efterlevandepension kan utgå som hel, två tredjedels eller halv pension. Där ser man rörligheten och flexibiliteten i det nya systemet. Omställningspension utgår om barnet är under 12 år. Det gäller även för icke gemensamma barn, vilket är viktigt att påpeka. Jag har redan sagt att detta pensionssystem är beräknat att träda i kraft den 1 januari 1990. De nya reglerna gäller vid dödsfall som inträffar den 1 januari 1990 eller senare. Så har vi då övergångsreglerna, som är mycket långtgående. Detta har vi kritiserats för av en remissinstans, som anser att de är alltför långtgående. Det är statskontoret som anser det och menar att övergångsbestämmelserna borde vara mer schablonmässiga. Det är de inte, utan de är mycket individuellt utformade. Vi i pensionsberedningen tycker att det är en framgång att vi har kunnat nå en överenskommelse på den punkten. För kvinnor som är födda 1929 eller tidigare, alltså är 60 år eller äldre vid ikraftträdandet, tillämpas äldre regler fullt ut. Det vill säga att alla som i dag har änkepension, oberoende av ålder, kommer att fortsättningsvis ha denna pension enligt äldre regler. För kvinnor som är födda 1930-1944, alltså 45 till 59 år vid ikraftträdandet, tillämpas äldre regler till dess att kvinnan blir 65 år. Det vill säga att hon får änkepension fram till dess att hon blir 65 år. Vid 65 års ålder sker en prövning. Har hon då inga ATP-poäng, ja, då konstaterar man vid den kontrollstationen att änkepension enligt gamla regler fortsätter att utgå. Har hon pensionspoäng som uppgår till en femtedel av mannens, sker samma bedömning -— hon har rätt att få änkepension enligt de gamla reglerna. Det görs en samordning mellan änkepensionen från ATP och kvinnans ålderspension från ATP. Änkepensionen betalas ut till den del den överstiger ålderspensionen. Ålderspensionen betalas alltid ut i sin helhet.

Har man högre ATP-poäng läggs makarnas pension samman och kvinnan får i de fallen 50 926 av den gemensamma pensionen. Som framgår har vi tänkt på de kvinnor som inte har haft möjlighet att tjäna in ATP-poäng eller som bara har låg ATP-poäng. Till dem har vi tagit en alldeles speciell hänsyn. För kvinnor som är födda 1945 eller senare, dvs. de som är yngre än 45 år vid ikraftträdandet, kommer nya regler att tillämpas. Dessutom kan kvinnan erhålla änkepension både från folkpensionen och ATP, baserad på den ATP-poäng som mannen intjänat vid ikraftträdandet. Sådan änkepension samordnas med förmåner enligt de nya reglerna. Sådan änkepension samordnas även med ålderspensionen, och någon garantiregel finns inte för den gruppen. Jag vill i detta sammanhang påminna om vad jag tidigare sade: för att få änkepension från folkpensioneringen krävs i dag att man är minst 36 år och har varit gift minst fem år, annars får man inte någon änkepension från folkpensioneringen. Också på den punkten innebär förslaget en förbättring. Det har förekommit turbulens omkring detta förslag och felinformation. Då vi höll presskonferens fick vi en fråga om hur det kan komma sig att det är så svårt att sätta sig in i det nya systemet. Jag svarade på den frågan med att säga att det kanske beror på att vi kan det gamla systemet. Nils Carlshamre fick en följdfråga om hur det kunde komma sig att utskottsarbetet hade kunnat gå så friktionsfritt. Han svarade att det kanske berodde på att vi kan båda systemen. Vi har alltså möjligheter att göra jämförelser och kan se att detta förslag till efterlevandepension är vida bättre än det system som vi har i dag. En socialförsäkring kan aldrig vara statisk. Det beslut man en gång fattat kan aldrig gälla för evig tid. Vi måste ha en förändring av lagstiftningen i takt med utvecklingen i samhället. Detta är väldigt svårt, eftersom lagstiftningsarbetet tar lång tid. Som lagstiftare kommer vi alltid på efterkälken, men nu känns det som om vi börjar komma ikapp utvecklingen. I en debatt denna vecka fick jag frågan hur det kan komma sig att samtliga partier kan ingå denna oheliga allians i frågan om änkepensionerna. Jag svarade att politiker alltid är anklagade för att käbbla och ha svårt för att komma överens. Ofta sägs att det bara är för att markera de politiska skiljaktigheterna som vi politiker skulle ha så svårt för att komma överens — men när vi nu kommer överens, då kallas det för en ohelig allians. Ja, det är en allians, en överenskommelse. Jag vill dock inte gå så långt att jag kallar den för ohelig, sade jag. Det är en överenskommelse grundad på övertygelse, en överenskommelse i vilken vi anser att vi kan redovisa att vi har möjligheter att finna lösningar på de stora frågor som rör många människor i vårt samhälle, lösningar som är utomordentligt goda. Det känns riktigt att kunna lägga detta betänkande på riksdagens bord för avgörande. Jag är något brydd över att många kanske har blivit felinformerade, ibland medvetet. Den felaktiga informationen har skakat människor. De har ringt och de har skrivit, och när vi har svarat på deras frågor har vi fått följande reaktion: Var det så här? Det hade vi ingen aning om. Jag har läst i tidningen och sett på TV, men inte har jag förstått att förslaget hade denna betydelse. Jag vill tacka utskottets ledamöter för ett konstruktivt och fint samarbete, som vi har genomfört under lång tid och vid många sammanträden. Jag vill alldeles speciellt vända mig till utskottets vice ordförande, Nils Carlshamre, som på ett förtjänstfullt sätt har medarbetat vid utformningen av det betänkande som nu föreligger. Jag kommer i höst att sakna Nils Carlshamre alldeles oerhört. Vi har båda haft ett alldeles utomordentligt gott samarbete — inte bara när det gäller beredningen av detta ärende, utan över huvud taget under många år i socialförsäkringsutskottet, där han har betytt oerhört mycket för oss alla. Dessutom har det, Nils Carlshamre, uppstått ett varmt vänskapsförhållande mellan oss som det känns fint att få presentera från denna talarstol. Vi har alltid kunnat resonera oss samman, vi två. Vi har alltid känt att vårt gemensamma mål har varit att framlägga betänkanden som har varit begripliga och som har medfört förmåner för många människor i vårt land. Ditt sociala patos och engagemang kommer vi alla att sakna i riksdagen.

Herr talman! I vilken annan debatt som helst där jag hade fått lyssna till sådana överord som jag har hört i slutet av anföranden från Doris Håvik, Margareta Andrén, Karin Israelsson och Marg6 Ingvardsson skulle jag omedelbart ha reagerat snabbt, bestämt och så hårt som möjligt i replik. I dag kan jag inte annat än något generad och djupt rörd tacka för de vänliga orden. Jag tror mig vara en någorlunda snäll människa — men med en stundom svårbehärskad begåvning för verbal elakhet. I den mån jag under 23 år har låtit denna förmåga passera gränsen, så att jag har sårat någon god vän och medarbetare — som inte har gjort något annat ont än att ha en annan åsikt än jag — ber jag om tillgift för det. Därmed, herr talman, är det för min del färdigtalat i Sveriges riksdag.

Herr talman! Jag har hört utskottets tillfredsställelse med det arbete som utskottet har utfört. Jag är ledsen att jag på denna riksmötets sista dag, och Nils Carlshamres sista dag i denna kammare, kommer med smolk i glädjebägaren. Jag har litet egensinnig kritik att framföra, och må jag då vara egensinnig. De föreslagna förändringarna vad gäller ATP:s efterlevandeskydd kommer att få mycket långtgående inverkan på hela ATP-systemet. Detta sägs dess värre inte någonstans, varken i pensionsberedningens betänkande eller i den proposition som vi nu behandlar. Vad vi gör får betydelse för hela ATP-systemet och för rättssäkerheten inom systemet. Herr talman! Tyvärr måste mitt anförande bli omfattande. Det beror inte minst på utskottets sätt att behandla motion 1987/88:Sf50. Utskottet bekvämar sig över huvud taget inte till att ta ställning till om den väsentliga frågan om hur rättssäkerheten i ATP-systemet påverkas av de förslag till ny lag som vi har fått. Tryggheten i ett pensionsförsäkringssystem hänger samman med försäk ringens oantastbarhet. Kritiker av det föreslagna ATP-systemet framhöll att ett obligatoriskt statligt pensionssystem gjorde det möjligt för statsmakterna att besluta ändringar av pensionsbestämmelserna utan hänsyn till den grundläggande oantastbarhetsprincipen.

Fördelningssystemet däremot har vad tillämpningen beträffar icke någon jämförlig tradition att uppvisa och några regler av teknisk art för tryggandet av de försäkrades rätt har — — — icke tidigare utformats i fråga om detta system. Det bör i detta sammanhang observeras att den utformning som det föreslagna systemet erhållit erbjuder en parallell av intresse till premiereservsystemet i fråga om den försäkrades rättssäkerhet. Beträffande premiereservsystemet knyter sig den försäkrades rätt till storleken av den för eller av honom uppbyggda fonden. I denna fond har han dessutom enligt gällande lag panträtt. En direkt motsvarighet till denna fond utgör inom det föreslagna fördelningssystemet det antal pensionspoäng han förvärvat och som vid varje tidpunkt finnes tillgodoskrivet honom. Det är dessa poäng som bestämmer omfattningen av hans pensionsrätt. Enligt utredningens förslag --—- är detta poängkapital att betrakta såsom den försäkrades egendom, som icke rättsligen skall kunna fråntagas honom. På så sätt kommer oantastbarhetsprincipen till uttryck inom försäkringens ram. Självfallet finnes intet hinder för statsmakterna att besluta ändring av de lagbestämmelser som reglerar detta område. Lika klart bör emellertid vara, att den försäkrade icke skall kunna fråntagas en rätt som han enligt äldre lag förvärvat. Av betydelse är att medborgarna bibringas insikt om vikten av att avtal skall hållas vare sig det gäller pensionsförsäkringsavtal av traditionell typ uppbyggda på premiereservsystemets grund eller — såsom fallet är här — anordningar av det slag som en pensionering på fördelningsgrund innebär.” Herr talman! Klarheten och logiken av denna utredning är en produkt av vårt förr så väl ansedda utredningsväsende. I de alster som dagens utredningsväsende och för övrigt också dagens riksdag alltför ofta lämnar ifrån sig har denna tradition dess värre ibland förskingrats. Nog borde väl frågan om retroaktivitet ha penetrerats. Från utskottet råder dock endast tystnad. Om man nu anser att de grundläggande principerna för ATP-systemet för länge sedan har övergetts — att intjänade pensionspoäng kan behandlas hur som helst av riksdagen med majoritetsbeslut — då borde man ju ha sagt ut detta klart, och man borde givetvis också ha angett när förändringen ägt rum och hänvisat till propositioner, utredningar och andra auktoritativa uttalanden. Så har inte skett. Naturligtvis kan alltid olika tolkningar föreligga om vad som gäller i ett så komplicerat system som ATP. Det som är det allvarliga är den totala tystnaden i den här frågan. Den tyder på att mina synpunkter är ”delikata”. Prot.

Individen skall således inte komma sämre ut än vad som motsvarar intjänade förmåner genom de regler som ligger i nuvarande system. För att inte missförstånd skall uppstå vill jag poängtera att det är mannens intjänade poäng som ger upphov till efterlevandeskyddet och att ATP omfattar ålderspension, efterlevandeskydd och förtidspension. Mitt yrkande 1 i motionen visar hur reglerna hade kunnat utformas utan att göra våld på oantastbarhetsprincipen. Herr talman! Jag har ingen avsikt att yrka bifall till detta yrkande —-inte för att jag tycker att mitt yrkande är felaktigt, jag tycker det är utomordentligt riktigt — men man skall ju inse när majoriteten är större än t.o.m. fem sjättedelar. T rättvisans namn bör påpekas att övergångsreglerna blivit materiellt bättre efter utskottsbehandlingen. Oppositionen har gett viss avkastning, det får man ju säga. Men fortfarande bryter reglerna mot grundläggande rättsprinciper, och rättsprinciper är viktiga. Slutsatsen av det beslut som kommer att tas med stor — ja, överväldigande — majoritet i denna kammare är att oantastbarhetsprincipen inte gäller för pensioner enligt ATP. Jag kan inte tolka detta på ett annat sätt än att ATP kommer att ge ett utomordentligt bräckligt pensionsskydd i framtiden, bräckligt därför att medborgarnas skydd mot politiska — ofta kortsiktiga — beslut i realiteten saknas. Till vad jag nu sagt kommer ytterligare ”principbrott”. ATP-systemet grundade sig på en inkomstgarantiprincip. Detta innebär i klartext att pensionärernas behov inte hade med pensionsfordran att göra. Alla som hade intjänat pensionspoäng skulle behandlas lika. Av utskottsyttrandet kan man utläsa att man nu frångått denna grundläggande princip, i alla fall i en viss del av systemet. Övergångsreglerna har byggt på en för ATP-systemet främmande behovsprincip. Detta framkommer också av ordvalet i betänkandet. Man talar hela tiden om stöd, inte om vad det i alla fall ursprungligen var: en fordran. Jag vet att de som försvarar behovsprincipen gör det på följande sätt: De ursprungliga principerna har någon gång under resans lopp övergivits. Dess värre kan denna förändring svårligen preciseras i tiden, vilket naturligtvis är besvärligt för medborgarna. Som jag påpekat i min motion är det av vikt att denna centrala förändring i pensionssystemet verkligen blir känd bland gemene man. Samtidigt måste reglerna för rätten till avdrag för premier för pensionsförsäkringar väsentligt ökas. Nå, även här har kanske oppositionen gett en viss avkastning. I Expressen kunde man i förrgår läsa att statssekreteraren Erik Åsbrink slog fast att socialdemokraterna inte har för avsikt att försämra avdragsreglerna för pensionspremier i framtiden, nota bene om socialdemokraterna fortfarande innehar regeringsmakten. Naturligtvis känner jag mig luttrad inför löften Prot. 1987/88:138 från det hållet. Viktigt är emellertid att människor i gemen observerar att — 10 juni 1988 rätten till avdrag för pensionspremier är utomordentligt viktig för dem som Reformering av den vill ha en ekonomiskt trygg och framför allt oberoende — från myndigheter f ä E - é R XR Nå allmänna försäkoberoende — ålderdom. Moderata samlingspartiet har här klart angivit en =. ringens efterlevande helt annan färdriktning — precis som jag gjorde i min motion: avdragsrätten måste väsentligt förbättras och valfriheten mellan olika sparformer för pensionssparande måste vidgas. Och nu kommer jag till det som måste vara de väsentliga slutsatserna av min analys. ATP-systemet har hamnat i den principlöshet som insatta och omdömesfulla kritiker befarade för 30 år sedan. Varningarna mot regeländringar av retroaktiv karaktär har besannats. Diagnosen är ställd. Skyddet från ATP håller på att förvandlas till en chimär. Under de senaste dagarna, under det senaste riksdagsåret, har kraven på fasta spelregler hörts allt oftare. Pensionssparande är kanske det mest långsiktiga sparande en människa ger sig in på i sitt liv. Därför är fasta spelregler just för pensionssystem ett oeftergivligt villkor. Dagens realitet måste vara att skapa tilltro till en långsiktig, väl genomtänkt och rättvis omvandling av ATP-systemet till ett robustare och från politiska beslut fristående och fredat pensionssystem. Den politiska marknaden — som kännetecknas av kortsiktighet — är nämligen sällsynt olämplig för att hantera på lång sikt uppbyggda pensionssystem. Jag tror — ja, jag är helt säker på — att tilltron till framtiden och optimismen också inför ålderdomen kräver en helt ny ATP-utredning, så att det kan bli förändringar som just tillfredsställer de krav jag har ställt upp. En sådan utredning måste bygga på följande grundpriciper: 1. Att rättsförluster för intjänade rättigheter undviks. 2. Att medborgarna snarast ges möjlighet att bygga upp ett eget pensionsoch efterlevandeskydd. Detta innebär — som jag redan sagt — att avdragsreglerna för försäkringspremier för pensioner måste väsentligen förbättras, inte försämras. 3. Att förmåner som inte motsvaras av de från början stipulerade intjänandereglerna — det gäller s.k. fripassagerare, där motiven ibland är arbetsmarknadssynpunkter — avförs från systemet och om så anses lämpligt betalas över statsbudgeten. 4. Att möjligheterna att återföra pensionsåldern till den i ATP-systemet ursprungliga pensionsåldern övervägs, allra helst som den genomsnittliga livslängden ökar och befolkningsutvecklingen kommer att kännetecknas av få unga och många medelålders och äldre. Detta krav har ju diskuterats i en utredning, vars redovisning publicerades i går; utredningen har gjorts av en nationalekonom i Lund. Det är en fråga som ligger i tiden. Givetvis bör konstruktionen kunna göras flexibel. Människor åldras olika, och problemen kan vara olika. 5. Att förslag framläggs som gör det möjligt att successivt ersätta ATP-systemet med privata försäkringsalternativ. Detta är det bästa sättet att skapa möjligheter för människors egna värderingar och önskemål för att påverka den egna planeringen inför ålderdomen. Det är och har alltid varit, 19 herr talman, skönare att vara ”herre i eget hus” än att behöva förlita sig på myndigheter och överhet. Detta gäller kanske allra mest när krafterna börjar avta och möjligheterna att flytta — att rösta med fötterna — eller finna nya alternativ är försvinnande små. För att inga missförstånd skall uppstå: I botten måste alltid ligga ett tillfredsställande grundskydd för alla pensionärer. Dess värre har min motion fått en utomordentligt styvmoderlig behandling i utskottet. Jag vet att det inte är mödan värt att över huvud taget ställa motionen inför votering. Jag avser i stället att återkomma till den här frågan. Tiden kommer att bli mogen för mina förslag. Det har jag redan sett bevis på. Herr talman! Min inställning till politiskt beslutsfattande är kanske något apart, i alla fall i denna kammare. Min programförklaring när jag kom in i riksdagen för snart sex år sedan var att min främsta uppgift är att minska den politiska marknaden. Varför? Det finns många skäl till detta, men ett av de viktigare är att beslutsfattandet inom en politisk sektor av den storlek vi har i dagens Sverige helt naturligt får betydande brister. Analyserna av de beslut som skall fattas blir dess värre ofta bristfälliga, utomordentligt bristfälliga. De många besluten leder till besvärande tidsbrist. Osäkerhetsabsorptionen i beslutssystemet gör att de strategiska och långsiktiga frågorna får en styvmoderlig behandling, medan frågor med mer publikknipande och emotionell laddning ägnas alltför stort intresse. Besvärliga sakdiskussioner undviks. En av orsakerna är just tidsbristen — inte ond vilja — och en alltför stor belastning av det politiska beslutssystemet. Det som sker här i kammaren, herr talman, är — särskilt i dag — till övervägande delen av symbolisk natur. Besluten fattas inte här. De har fattats långt tidigare. Som en symbolisk gest för att bl.a. uttrycka min kritik av socialförsäkringsutskottets bristfälliga behandling av de handlingar som legat på utskottets bord kommer jag att avstå från att delta i kammarens beslutsfattande i detta ärende i dess helhet. Det är riktigt att de frågor som skatteutskottet yttrat sig över har fått en långt mer inträngande behandling. I konsekvensens namn kommer jag dock att helt avstå från att delta i beslutsfattandet. Reellt spelar detta ingen som helst roll. Men jag vill än en gång poängtera: En vidgad avdragsrätt för pensionssparande, på det sätt som föreslagits i min motion och i andra moderata motioner, kommer att ge framtidens pensionärer mycket, mycket större möjligheter att ordna sitt liv även på ålderdomen. Det är, som jag sade tidigare, mycket viktigt att vara herre i eget hus, herr talman. Jag är helt övertygad om att tiden är på min sida och att besluten en annan gång kommer att gå min väg.

Herr talman! Jag brukar ju rätt ofta bli kallad obotlig optimist. Jag tror förstås inte att det går att här, på denna den yttersta dagen, omvända den kompakta majoritet som råder i det här ärendet. Här har kammarens Cicero, Nils Carlshamre, talat på sitt alltid retoriskt lika briljanta sätt och backats upp av fyra inflytelserika kvinnor från fyra partier. Och, herr talman, då kan man ju fråga sig: Vad är att göra? Men likväl vill jag framföra mina synpunkter i — Prot. 1987/88:138 det här ärendet. 10 juni 1988 Under den gångna treårsperioden är det få riksdagsärenden som har Reformering av den engagerat och oroat så många enskilda människor som frågan om änkepen EE Rå k sionerna, trots att ärendet närmast smugits fram. Jag, och jag är säker på = många ledamöter med mig, har fått mängder av brev och telefonsamtal från människor som varit djupt bekymrade över regeringens förslag. Kds är det enda parti som motsatt sig förslaget och yrkat avslag på regeringens proposition. När nu utskottet behandlat regeringens förslag har man tydligen i någon mån tagit intryck av den omfattande kritiken, och betänkandet innehåller uppmjukningar av övergångsbestämmelserna som är positiva, men fortfarande är enligt vårt förmenande utformningen av förslaget som helhet oacceptabel. Herr talman! Frågan om en reformering av efterlevandeskyddet har tidigare varit aktuell. Den s.k. pensionskommittén, som hade till uppgift att bl.a. visa hur ett könsneutralt efterlevandeskydd skulle kunna utformas, presenterade 1981 ett betänkande som utgjorde grunden för en proposition. Regeringen tvingades dock den gången ta tillbaka propositionen efter en kraftfull och berättigad kritikstorm, som anfördes av den förra riksdagsledamoten Nancy Eriksson. 1984 tillsattes den s.k. pensionsberedningen för att göra en översyn av vissa frågor inom den allmänna pensioneringen. Bl. a. fick man i uppdrag att ta upp efterlevandepensioneringen till ny behandling. I februari i år presenterades det betänkande som är grunden för den proposition som nu behandlas. Herr talman! ATP-systemet är en försäkring, ett avtal, vars förmåner inte ensidigt kan lagstiftas bort av staten, om densamma gör anspråk på att vara en rättsstat. Förändringar av systemet förutsätter att de som är anslutna och har räknat med att vid ett eventuellt dödsfall kunna åtnjuta förmånerna från försäkringen skall hållas skadeslösa. De föreslagna övergångsbestämmelserna uppfyller inte, anser jag, dessa krav, och inte heller med socialförsäkringsutskottets ändringsförslag görs detta. Allt detta har framförts i kds motion. När utskottet i sitt betänkande sammanfattar kds motion har man fångat detta på ett utmärkt sätt. Hur bemöter då utskottet kds principiella invändningar? Jo, man inskränker sig till att konstatera att förändringar ägt rum i familjemönstren och att detta motiverar förändringar av efterlevandeskyddet. Mot bakgrund av detta ställer man sig bakom principerna i regeringens förslag och avstyrker kds-motionen. Herr talman! Man behöver inte ha speciellt högt ställda anspråk och förväntningar på motiveringar för avslag, för att bli rejält besviken på utskottets behandling. För övrigt ifrågasätts inte i kds-motionen motivet till förändringar i efterlevandeskyddet, men vi har principiella invändningar mot förslaget och dess effekter. I likhet med vad en av pensionsberedningens sakkunniga framför i ett särskilt yttrande anser kds att det behovsresonemang som utredningen, propositionen och utskottet ibland kommer in på, inte hör hemma i diskussionen omkring efterlevandeskyddet. Förmånerna från ATP-systemet 2 skall inte relateras till den försäkrades behov utan till de intjänade pensionspoängen. Herr talman! Låt mig få citera något av vad SACO/SR skrev i sitt remissvar, där man avstyrkte förslaget från pensionsberedningen: ”Alltifrån den första presentationen har all strategi varit inriktad på att befästa den partipolitiska enigheten som uppnåtts, vilket i sin tur förhindrat djupare diskussioner om motiven för ett borttagande av den form av efterlevandeskydd som änkepensionen utgör. Partiernas huvudintresse har varit att lägga locket på för att undvika den form av bakslag som inträffade i riksdagen år 1983 då en proposition med delvis liknande innehåll fick dras tillbaka.” Så långt SACO/SR:s remissvar, vilket för övrigt är undertecknat av Jörgen Ullenhag, som torde vara väl insatt i det svenska parlamentariska spelet. De partier som genom pensionsberedningens förslag ställt upp bakom förslaget har uppenbart önskat att skapa minsta möjliga uppmärksamhet omkring den här frågan. Den skall inte tillåtas få något utrymme under valrörelsen, där väljarna kan tänkas komma att ställa besvärande frågor. Därför har remisstiden varit endast en månad, och därför har den offentliga debatten ända fram till den sista veckan före motionstidens utgång varit i det närmaste obefintlig. Den debatt som dock förekommit har med all önskvärd tydlighet visat att expertberäkning står mot expertberäkning när det gäller förslagets effekter. Bara det är i sig skäl till att avvisa förslaget. Herr talman! Jag vill fråga utskottets ledamöter varför man har övergett synen på ATP-pensionen som ett försäkringssystem. Är det i enlighet med utskottets uppfattning att staten ensidigt skall förändra och ha rätt att förändra pensionsvillkoren? Hur kunde det då bli sådant väsen och sådant ordval här i kammaren i samband med att skatten på pensionsförsäkringar kom till? Jag skulle också vilja be utskottets borgerliga ledamöter något utveckla sin syn på frågan om familjens valfrihet. Anser de att föreliggande förslag ökar eller minskar friheten för familjerna att själva råda över sina förhållanden? Herr talman! Hela förslaget till nytt efterlevandeskydd utgår från en önskebild av inkomstfördelningen mellan män och kvinnor. Många efterlevande kvinnor kommer att få ett drastiskt försämrat efterlevandeskydd i jämförelse med dagens. Det är förvånande att samtliga övriga partier enats om detta förslag. För något år sedan reagerade samtliga borgerliga partier sällsamt kraftfullt, och det med all rätt, mot den s.k. engångsskatten på pensionsförsäkringar. Nu accepterar häpnadsväckande nog borgerligheten att vissa änkor skall få sina pensioner försämrade. Herr talman! Efter tillkomsten av dagens pensionssystem har det skett en kraftig ökning av andelen förvärvsarbetande kvinnor. Det alldeles övervägande antalet kvinnor har dessutom kvar sitt förvärvsarbete även efter det att de fått barn. I propositionen heter det: ”De kvinnor som i dag står utanför förvärvslivet är i stor utsträckning äldre kvinnor som byggt upp sitt liv under en annan epoks samhällsmönster och familjeförhållanden. Till följd av den ökade förvärvsfrekvensen bland kvinnor tjänar dessa numera in rätt till egenpension från ATP i en helt annan utsträckning än tidigare.” Det är mot denna bakgrund som det har ifrågasatts om den nuvarande Prot. 1987/88:138 utformningen av familjepensioneringen är motiverad. ”Pensionsformen 10 juni 1988 framstår i dag som otidsenlig framför allt för de yngre generationerna”, E : 23 Reformering av den skriver statsrådet i propositionen.

Herr talman! Jag skall säga några ord om en motion som inte finns, och jag har sålunda inga yrkanden. De synpunkter som jag hade på proposition 171, i den motion som jag drog tillbaka, tillgodosågs senare i vår moderata kommittémotion. Utskottet har sedan i flera avseenden förbättrat propositionens innehåll. Jag saknar emellertid den distinkta skrivning som skulle ha lugnat min oro för många kvinnor och deras situation efter 1990. Därför utgår jag från att dagens riksdagsbeslut, med dess skrivningar och bakomliggande stämningar, noga följs upp i det fortsatta pensionsberedningsoch riksdagsarbetet. Jag gjorde mig till tolk för många oroliga kvinnor i min motion; det var avsikten med den. Allt hade varit så mycket enklare om dessa kvinnor i stället tillåtits att framföra sina synpunkter själva i ett brett, tidsmässigt väl tilltaget remissförfarande i en fråga som är så betydelsefull för dem och deras framtid. Jag beklagar, herr talman, att man förbisett eller ignorerat denna viktiga ingrediens i en demokrati. Det är min förhoppning att de ändringar som utskottet nu vidtagit kommer dessa kvinnor till del på ett positivt sätt. Det är också min förhoppning att de fall, som oundvikligen kommer i kläm när systemförändringar av denna dignitet genomförs, skall hanteras med all tänkbar hänsyn och varsamhet. Det har man anledning att förvänta sig när samhället på allas vägnar mäktigt ingriper i enskilda människors liv och vardag. Herr talman! Jag har velat göra denna röstförklaring, inte bara som representant för många kvinnor utan också som representant för Braskens stad.

Herr talman! Reformeringen av socialförsäkringarna får inte stanna av — vi får inte vara rädda för reformer, sade Nils Carlshamre. Riksdagen står nu inför att besluta om en viktig reform — en förbättring av socialförsäkringssystemet. Det var en mycket stor enighet inom pensionsberedningen, som avlämnade detta förslag till regeringen, och regeringen har ju i sin proposition följt beredningens förslag. Jag vill tacka socialförsäkringsutskottets ledamöter över partigränserna för ett mycket bra konstruktivt arbete för att göra denna reform ännu bättre. Och jag tycker att det är en styrka när en sådan här reform kan beslutas i mycket bred enighet. Som kvinna nummer fem, herr talman, vill jag instämma i hyllningskören till Nils Carlshamre. Jag har också tagit del av den erfarenhet, det kunnande, det sociala engagemang och det patos som Nils Carlshamre besitter. Under några år i början på 70-talet hade jag förmånen att få samarbeta med Nils Carlshamre i utskottsarbetet, och jag har sedan följt Nils Carlshamres arbete i den svenska riksdagen. Jag vill alltså säga tack, Nils Carlshamre, för ett gott arbete.

Herr talman! Förändringarna på telekommunikationsområdet sker nu mycket snabbt. Många tidigare beslut inom teleområdet måste därför omprövas, och anpassning till den situation som ny teknik skapar måste ske. I den proposition som trafikutskottet behandlat i sitt betänkande 28 och vars förslag riksdagen nu skall besluta om gäller det utformning, mål och inriktning av telepolitiken framöver. Utskottet tillstyrker propositionen på samtliga punkter. Bakom varje punkt står minst tre partier, men partierna varierar. Televerkets ensamrätt att ansluta kontorsväxlar och myntapparater till telenätet avvecklas nu successivt under 1988 och 1989. En ny myndighet inrättas, kallad statens telenämnd, och den skall överta televerkets uppgifter att utfärda föreskrifter om anslutning av utrustning till det allmänna telenätet. Dessutom gäller förslaget inriktning och omfattning av televerkets verksamhet de närmaste tre åren och också vilket soliditetsmål — det gäller alltså ekonomin — som skall gälla för verket. Internationellt är utvecklingen på väg mot avveckling av monopol och avreglering. Det är en följd av den nya tekniken. När avvecklingen av anslutningsmonopolet på kontorsväxlar och myntapparater genomförts, kommer den svenska telemarknaden att vara en av de öppnaste i världen så långt. I Sverige kommer vi med de beslut som nu fattas att vara i den situationen att vi under ordnade former avvecklar regleringar. Televerket ansvarar för och tilldelar radiofrekvenser. Principerna för tilldelning skall utredas för att kunna preciseras ytterligare. Här finns fortfarande en del oklara punkter som man senare skall återkomma till. Alla människor — var man än bor i landet — skall erbjudas telefonanslutning i den permanenta bostaden till samma pris och med samma service och kvalitet. Målet för telepolitiken är att alla människor i vårt land skall ha råd att ha telefon. I propositionen aviserades behovet av en utredning av det regionalpolitiska och sociala ansvar som staten resp. televerket bör åta sig på teleområdet. Här kommer frågan också in om var och hur telefonkiosker skall stå till förfogande. Utskottet ser med tillfredsställelse på propositionens förslag, och utred ningen är redan påbörjad. Denna utredning har också vad gäller ett flertal punkter fått utgöra svaret på olika förslag inom teleområdet som framställts i en rad motioner, väckta i anslutning till propositionen. Beträffande kostnadsanpassningen av abonnemangstaxorna kan jag som talesman för ett på denna punkt enhälligt utskott konstatera att de taxehöjningar som gjorts kan accepteras och att de är ett led i kostnadsanpassningen av priserna på teletjänster. Priserna i Sverige inom området telekommunikation är bland de lägsta vid en internationell jämförelse. Moderata samlingspartiet och folkpartiet vill ha ett beslut om utförsäljning av televerkets bolagssektor. Övriga partier i utskottet anser dock att bolagssektorn har en viktig uppgift och fyller en viktig funktion för televerket, dels genom att den medverkar till en bättre konkurrens på utrustningsmarknaden, dels för att den behövs i verkets samverkan med utomstående intressenter. Vi säger alltså nej till detta yrkande om privatisering. En bred utskottsmajoritet ställer sig också bakom förslaget i propositionen om ett sammanhållet och öppet telenät som täcker hela landet, vilket är en förutsättning för den goda teleservice, i hela landet, som vi vill ha. Moderaterna och folkpartiet har här en annan uppfattning, och det har dessa partier också när det gäller frågan om hur och av vem telenätet skall förvaltas. Man vill dela upp nätet i flera bolag med även privata intressenter. Utskottet har samma uppfattning som den som uttrycks i regeringsförslaget, dvs. att televerket även fortsättningsvis skall förvalta det allmänna telenätet för statens räkning. Det jag tidigare nämnt om de i internationell jämförelse fördelaktiga priserna i Sverige utgör här ett starkt argument för detta. Folkpartiet och centern vill var för sig öka televerkets inleverans av medel till statsverket. Folkpartiet vill att televerket dels skall sälja ut sina dotterföretag, dels minska sina kostnader för forskning för att därigenom få pengar till att betala in ytterligare 450 milj.kr. till staten nästa budgetår. Folkpartiet har tidigare i en reservation också menat att investeringstakten skall minska och att televerkets ambitioner att bygga upp och tillhandahålla modern telekommunikation bör hållas tillbaka. Folkpartiet kommer årligen igen med förslag av den här karaktären. Men vi anser att det vore att vingklippa televerket och den inriktning det har på sin verksamhet. Uppfyllelsen av de krav som vi andra i olika sammanhang ställer på bra och framtidsinriktad högkvalificerad telekommunikation skulle inte må bra av folkpartiets idéer. Centerpartiet vill också plocka televerket på medel för inleverans till staten. Centerpartiets bud ligger på 365 milj.kr., och motiveringen är där att televerket uppvisar så bra resultat att kostnader kan minskas och utförsäljningar ske. Utskottsmajoriteten avstyrker båda dessa förslag. Den anser att så stora ökningar av inbetalningar till staten bl.a. skulle föranleda så höga teleavgifter att allmänheten inte skulle acceptera dem. Avgiftshöjningar skulle bli nödvändiga för att inte försämra ekonomin för verket. Utskottet vill inte medverka till vare sig försämringar för televerket eller till extra avgiftshöjningar. Detta innebär, herr talman, att jag på samtliga punkter yrkar bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande 28. Jag vill ytterligare tillägga att riksdagen under våren fattat en rad viktiga och genomgripande beslut om trafikpolitiken inför 90-talet.

Det är fråga om totalt 13 betänkanden från trafikutskottet, och samtliga punkter i regeringsförslagen har hittills bifallits av riksdagen. Jag förutsätter att så blir fallet nu också. Det har avgivits 189 reservationer i det här sammanhanget, och bakom 9 av dessa reservationer står tre partier av varierande beteckning. Vi kan med andra ord trots de till antalet många reservationerna med fog säga att besluten som gäller vår framtida trafikpolitik fattats med bred majoritet. Bakom var och en av de övriga 180 punkterna där det funnits reservationer står dock minst tre partier. Det är med ett målmedvetet och väl förankrat, genomtänkt och genomarbetat, allomfattande regeringsförslag om trafikpolitiken som arbetats fram snabbt och med handlingskraft och som förelagts och antagits av riksdagen, som vi kan gå in i 90-talet.

Herr talman! Proposition nr 135 om åtgärder mot unga lagöverträdare betraktar vi i moderata samlingspartiet som ett välkommet trendbrott mot tidigare bedriven kriminalpolitik. Men vi måste tyvärr konstatera att den ändå inte på långt när räcker till. Under en lång följd av år har samhällets reaktioner mot ungdomens brottslighet varit otillräckliga, och det har också satt sina spår i brottsstatistiken. Det står helt klart att en fortlöpande mildring av påföljderna har skett. Än mer betydelsefullt är att ofta ingen påföljd alls följer på brott begångna av ungdomar. Polisen har givits möjlighet att bevilja s.k. rapporteftergift, dvs. någon polisutredning av brottet sker inte alls. Åklagaren kan underlåta att åtala ett brott, och det är särskilt vanligt beträffande ungdomar som ofta begår brott. Den tydliga signalen från statsmakterna har varit att familjen inte skall ha det avgörande ansvaret för barnens utveckling och uppträdande, att skolan inte skall fostra och att en reaktion normalt inte skall följa från det allmännas sida när ett brott upptäcks. På sistone har regeringspartiet visserligen i viss mån ändrat attityd, men fortfarande motarbetas familjernas möjligheter att ordna sin tillvaro på det sätt som passar varje familj bäst. Det är fortfarande så att skolans möjligheter till fostran av de unga inte utnyttjas fullt ut. Fortfarande beviljas rapporteftergifter och åtalsunderlåtelse för unga som begått brott. Därtill skall läggas att polisens resurser fortlöpande försvagas. När det gäller skolans attityd så har det den senaste tiden funnits ett tryck på skolöverstyrelsen för att man även från skolans sida skall ställa upp när det gäller brottsförebyggande verksamhet, men arbetet har gått mycket trögt. Man har visserligen utlovat ett seminarium någon gång i höst, och vi får väl se vad det leder till. När man äntligen har tagit sig samman och presenterat ett förslag som enligt departementschefen skall medverka till att unga brottslingar möter — som det heter i förslaget — en mera markerad reaktion från samhällets sida, så visar det sig att flertalet föreslagna åtgärder kommer att bli ett slag i luften. Andra bestämmelser kommer att användas sällan och då innebära risk för brist på rättssäkerhet för den det berör. Betänkandet innehåller inte mindre än fjorton reservationer av vilka moderata samlingspartiet står för sju, och vi har dessutom tre reservationer tillsammans med övriga borgerliga partier. I de gemensamma reservationerna finns bl.a. förslag om jourdomstolar för unga och förslag om en begränsning av möjligheten till åtalsunderlåtelse. Vi finner, som jag inledningsvis sade, ingen anledning att motsätta oss propositionens förslag, men vi hävdar i våra reservationer att departementschefen övervärderar förslagets betydelse. På något ställe nämns faktiskt att propositionen, trots att den inte innehåller något nytt, ändå skulle få ”ett större pedagogiskt värde”. Vi har faktiskt svårt att förstå den slutsatsen. Vi vänder oss också mot den stora tro man har på socialtjänstens möjligheter att förhindra att den unge återfaller i brott. Det är inte märkligt att sådant beteende är vanligt förekommande så länge samhällets reaktioner är mer påtagliga. Vi har tidigare haft anledning att uttrycka tvivel beträffande denna s.k. vård. Enligt propositionen skall en domstol kunna ålägga en ung person som förgripit sig och dömts för detta att biträda den skadelidande med visst arbete eller liknande, men man har inte föreskrivit någon sanktion, om den unge vägrar att efterfölja vad domstolen har föreskrivit. Vi menar att regeringen på nytt bör överväga saken och lägga fram ett förslag om sanktioner vid föreskrift att avhjälpa skada. Detta har vi moderater utvecklat närmare i reservation 5. I reservation 6 hävdar vi att den som dömts till vård inom socialtjänsten i dagens verklighet är svår att tillrättaföra. Vi menar att det t.ex. måste skapas någon form av hem enligt 12 § LVU som på ett effektivt sätt kan ta hand om unga lagöverträdare och återföra dem till ett normalt liv. Vi pekar i samma reservation på den påföljd som går under namnet samhällstjänst och som vi tror skulle kunna passa som reaktion från samhällets sida mot unga lagöverträdare. Vi trycker också på familjens brottsförebyggande betydelse i reservation 10. Herr talman! Jag har i mitt anförande frångått det traditionella sättet att genomgå varje reservation. Jag förutsätter nämligen att kammarens ledamöter som har intresse för det här ämnet också är läskunniga.

Herr talman! I flera år har folkpartiet föreslagit åtgärder för att ungdomar, som begår brott, skall möta en snabbare och klarare reaktion från samhället. Om man skall kunna hjälpa en ung människa som kommit på villovägar, måste reaktionen och hjälpen komma snabbt. Då finns det bättre chanser att hjälpa honom eller henne till rätta. Och vi har ett ansvar att i allmänpreventivt syfte reagera mot dem som överträder lagarna. Vi har också ett stort ansvar att hjälpa dem som hamnat snett att hjälpa sig själva. Våra förslag om en snabbare, klarare och konkretare reaktion från samhällets sida har tidigare i regel inte mötts med någon större förståelse. Därför tycker vi i folkpartiet att det är bra att regeringen och socialdemokraterna nu i den här propositionen ”om åtgärder mot unga lagöverträdare” har gått oss till mötes på en rad punkter. Det visar att det, åtminstone ibland, lönar sig att opponera. Men vi har fortfarande några invändningar att göra, som framgår av reservationerna. I propositionen föreslås att en ung lagöverträdare som får åtalsunderlåtelse skall leva skötsamt. Om han eller hon återfaller i brott, kan det leda till att åtalsunderlåtelsen tas tillbaka och att den unge ställs inför domstol. Det är bra. Men vi återkommer tillsammans med moderaternas och centerns representanter med vårt gamla krav om att reglerna för åtalsunderlåtelse skall göras mer restriktiva. Vi vill ha en återgång till de regler som gällde före den 1 april 1985. Eftersom vi för inte så länge sedan debatterade den frågan här i kammaren, nöjer jag mig med att återupprepa vårt krav och yrkar bifall till reservation 2. Från folkpartiets sida har vi föreslagit både att antalet poliser skall öka och att straffsystemet skall ses över. Men viktigast i kampen mot ungdomsbrottsligheten måste vara att få till stånd en attitydförändring bland ungdomarna. Det måste bli självklart för ungdomar att ta avstånd från våld och att respektera andras egendom. I detta opinionsbildande arbete, som är nödvändigt, har hemmen, föräldrarna, vårdnadshavarna ett stort ansvar. De skall ha stöd och hjälp när de har problem och bekymmer med sina barn. Och skall de kunna ta sitt ansvar, är det viktigt att de blir informerade när deras ungdomar har begått brott och ställs inför domstol. Det är därför vi i reservation 9 kräver att föräldrar eller andra vårdnadshavare till barn under 18 år skall åläggas närvaroplikt vid huvudförhandling mot deras barn, dels för att ge den unge stöd, dels för att informera sig om eventuella påföljder. Jag yrkar bifall till reservation 9. I propositionen behandlas olika sätt att förkorta handläggningen av mål mot unga lagöverträdare. Men några särskilda frister för brottsutredningar föreslås inte, och det tycker vi är beklagligt. Det är inte att fullt ut arbeta för en snabbare och mera markerad reaktion från samhällets sida. I utskottet har vi tidigare talat om den stora betydelsen av att myndigheterna handlar med all tänkbar skyndsamhet. Men det räcker inte med ord. Vi vill ha generella regler om tidsgränser, för det kan inte bestridas att handläggningen av ett ärende verkligen går snabbare om en bestämd tidsfrist är inskriven i lag. Jag yrkar bifall till reservation 11. Samma syfte, att få en snabbare handläggning av ungdomsmålen, har vi med vår reservation 12, som jag yrkar bifall till. Den gäller att även själva domstolsförfarandet måste påskyndas. Det kan enligt vår mening ske genom att jourdomstolar för ungdomar införs, som med mycket kort varsel skulle kunna handlägga mål mot ungdomar. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 2, 9, 11 och 12 och dessutom till reservation 6, som i trycket endast moderaterna står bakom och som bl.a. handlar om samhällstjänst, en gammal god folkpartiidé.

Herr talman! Under en följd av år har olika insatser diskuterats för att hejda ungdomskriminaliteten. Från centerns sida har vi uttalat att ungdomsbrottsligheten är ett av de områden som vi vill prioritera, vid sidan av våldsbrott och narkotikabrott. Brott som förövas mot enskilda utförs ofta av ungdomar. Som exempel på det vill jag nämna att av dem som 1986 misstänktes för rånbrott var över 30 96 20 år eller yngre. Vanligen misstänktes de yngre gärningsmännen för personrån. Skadegörelse är likaså ett typiskt ungdomsbrott och den brottstyp som ökar allra mest av alla brottsbalksbrott. Ett annat vanligt brott, där enskilda är offret och gärningsmannen är ung, utgörs av bilstölder och av stöld ur motordrivet fordon. 1986 var den genomsnittliga åldern för lagöverträdarna vid biltillgrepp 18 år. En liten, mycket brottsaktiv grupp av ungdomar svarade för 80 96 av alla fullbordade bilstölder och 50 96 av alla tillgrepp ur motordrivet fordon. Av de här exemplen framgår det att unga lagöverträdare oftare än andra gärningsmän begår brott som drabbar privatpersoner. Samtidigt har polisen tvingats begränsa insatserna för att ingripa mot vardagsbrottsligheten. Många unga lagöverträdare kan därför begå ett stort antal brott och ändå undgå upptäckt. Skadegörelse är, som jag redan nämnt, ett annat vanligt ungdomsbrott. En vanlig handläggning av ett sådant uppdagat brott är att åklagaren meddelar åtalseftergift i ansvarsfrågan och beslutar överlämna den unge till vård enligt socialtjänstlagen. Det tycker vi är otillfredsställande. Samhällets svar på den unges lagöverträdelse måste vara mera fast och konsekvent. Från centerns sida vill vi därför återgå till de tidigare reglerna när det gäller åtalsunderlåtelse, och det skall ske så snart som möjligt. En annan insats som bör prövas när det gäller unga lagöverträdare är konfrontation. Vare sig den som drabbas av brottet är en privatperson, ett företag eller en offentlig myndighet, är det angeläget att konfrontera den unge med den drabbade. Samhället bör inte föreskriva någon skyldighet för den drabbade att medverka i en sådan verksamhet. Däremot bör den unge åläggas att medverka när den drabbade så önskar, dvs. det skall ske på offrets villkor. Konfrontation skall syfta till att tydliggöra effekterna av brottet för lagöverträdaren. Vi tror i centern att konfrontation kan förväntas ha en starkt brottsavhållande effekt, särskilt på unga lagöverträdare. Vi menar att konfrontation bör prövas i sådana former att resultatet går att utvärdera. Samhället har bristande insikter i omfattningen av ungdomsbrottsligheten. Detta beror främst på att de brott där gärningsmannen är yngre än 18 år, dvs. inte är straffmyndig, ej får registreras. Därmed är det inte känt om brottsligheten hos de verkligt unga ökar, minskar eller är oförändrad. När det gäller brott begångna av så unga gärningsmän är det självklart viktigt att ta hänsyn till den unges omognad. En registrering på sedvanligt sätt är därför inte lämplig. Detta innebär dock inte att samhället helt bör åsidosätta möjligheterna att följa utvecklingen av brottsaktiviteten hos denna grupp. Ett visst faktainhämtande bör därför inledas. Registreringen bör dock — med bevarad anonymitet för lagöverträdarna — endast omfatta brottstyp och gärningsmannens ålder. Från centerns sida vill vi ha ett förbättrat samarbete mellan polis och andra myndigheter. Vi anser att det finns samarbetsbrister i dag, särskilt mellan polis och t.ex. socialtjänst och skola. Detta samarbete behöver förbättras, annars kan det få allvarliga konsekvenser när det gäller unga lagöverträdare. Det borde vara naturligt för dessa myndigheter att genast kontakta varandra när någon av dem fått kännedom om sådana brott. Ungdomar måste lära sig inse att våldshandlingar och våldsbrott är frågor som utreds av polis, handläggs av åklagare och prövas av domstol. Det är en deli en uppfostrande verksamhet som också kan ha en preventiv effekt. Herr talman! För övrigt vill jag instämma i vad som anförts från moderater och folkpartister i deras inlägg angående jourdomstolar för unga, tidsfrister under förundersökning och återgång till tidigare regler om åtalsunderlåtelse. Jag vill därför yrka bifall till de reservationer centern står bakom. Dessutom kommer vi att stödja reservation 6, som rör frågan om samhällstjänst.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till vpk-motionen Ju32 punkterna 1,2,3,4 och 5.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att när den lag vi diskuterar kommer i fråga för användning, är det i många fall ett tecken på att andra samhällsoch vuxenåtgärder inte har fungerat på ett bra sätt. Trygga och harmoniska ungar begår inte brott. Men justitieutskottets betänkande handlar om vardagen för många barn och ungdomar för vilka vi vuxna, trots att vi vet att det är så viktigt, inte förmår skapa just trygghet och harmoni. Det allvarliga är att de förutsättningar som ges barn och ungdomar att tillvarata sina starka sidor på ett positivt sätt och förverkliga sina drömmar om framtiden skall skifta så mycket. Det har inte alltid med pengar att göra. Pengar är ju inte allt här i livet, även om en familjs förmåga att skapa trygghet i ekonomiskt avseende är väsentlig också för barnens uppväxtvillkor. Det handlar nog lika ofta om i vilken grad vi som vuxna orkar, har tid och bryr oss om att ställa upp som förebilder och stöd för de unga. Föräldrarna är naturligtvis den viktigaste resursen därvidlag. De står närmast barnet och det finns både känslomässiga och andra bindningar som fungerar som känslosammanhållande kitt dem emellan. Men en ung människa lever ju långt ifrån enbart hemma i den egna familjekretsen. Både barn och ungdomar knyter många kontakter utanför hemmet och det är bra. I barnomsorgen och skolan finns vuxna som spelar en stor roll för de flesta ungars fostran. Därför är det viktigt att de fungerar bra i sina yrkesroller, där just fostran ingår som en viktig del. Föreningslivet är intensivt i vårt land. Inte minst gäller det de unga. Alla uppgifter om att dagens unga inte engagerar sig i föreningar är fel. Ledarna, både vuxna och ungdomarna själva, spelar också en stor roll som förebilder, arbetskamrater och stöd. Just föreningsengagemanget är ofta den unges första egna val av kontakt. Barnomsorgen och skolan — och för den delen också familjen — väljer ungen juinte själv. Denna frivillighet skapar speciella möjligheter till påverkan och det ställer också höga krav på ledarna. Det ställer också krav på själva föreningen att vara öppen och välkomnande för alla som knackar på dörren. Ingen skall behöva avvisas på grund av resursbrist eller annat. Det är därför av stor vikt att föreningslivet är starkt och vitalt, generöst och öppet. För att kunna vara det behövs samhällets stöd av pengar, lokaler och annat. Den som menar någonting med talet om krafttag mot ungdomsbrottsligheten måste också vara beredd att ställa upp när det gäller att skapa den grundläggande tryggheten för alla. Men inte ens familjen, dagis, skolan och föreningen utgör den unges hela vuxenkontakt. Det finns en mängd andra vuxna som spelar en roll. Grannar och vänner förstås, men också kommersiella krafter som styrs av vuxnas intresse att tjäna pengar bl.a. på de ungas behov av avkoppling, gemenskap, nöje och att hänga med i modet. De flesta gör det med stort ansvar och på ett bra sätt. Men det finns alltför många där just vinstintresset tar över det självklara vuxenansvaret att bidra till att fostra de unga till ansvarskännande, trygga och solidariska människor. Jag behöver bara nämna alla de olika leden i sådana verksamheter som narkotikahandel och handeln med video och film med rått och hänsynslöst våld. Båda dessa hanteringar har stor betydelse för de frågor vi diskuterar här i dag och det är inte de unga som står för den hanteringen. De är offer för vuxnas ohämmade vinstintresse. Det är angeläget att samhället har både instrument och tillräckligt med resurser för att ingripa mot sådan hantering, som så uppenbart strider mot alla rimliga önskemål om en bra och trygg uppväxtmiljö för våra unga. Jag vill också utan att förringa vikten av ungdomsbrottsligheten varna för att låta diskussionerna om och fokuseringen på ungdomsvåldet och ungdomsbrotten dölja att vi vuxna står för en betydligt större del av både våld och brottslighet. Det är också angeläget att konstatera att alkoholoch narkotikamissbruk hänger intimt samman med våld och brott såväl hos unga som hos vuxna. För att bilden skall bli mer fullständig måste också sägas, att brottsligheten bland de unga, precis som bland de vuxna, handlar om grabbarnas brott — det finns väldigt få tjejer. Detta är ett svar till Sven Munkes inledning. Jag reagerade emot att han sade att socialdemokraterna anser att familjen inte skall ha något ansvar, att skolan inte skall fostra och att samhället inte skall reagera på brott. Vi har precis motsatt uppfattning. Därvidlag kanske vi kan enas. Jag tror inte att några lagar med hot om straff eller andra repressalier tillnärmelsevis har så stor nytta med sig som positiva insatser på t.ex. sådana områden som jag berört. Trots det behövs regler för hur samhället skall reagera när en ung person begår lagbrott. Det finns anledning att ha speciella regler för unga. För jag tror vi är överens om att det i de allra flesta fall, när det rör sig om unga lagöverträdare, vore förödande att behandla dem som vuxna kriminella. Det skulle snarare förvärra deras situation än hjälpa dem. Och det har ingen glädje och nytta av. Det är i stället kraftfulla och tydliga reaktioner utformade som ett positivt stöd, som har störst chans att ändra en ung människas beteende. Dessa reaktioner skall bygga på den unge lagöverträdarens och dennes familjs egna förutsättningar. Därför skall samhällets reaktioner i hög grad vara inriktade på stöd, inte på straff. Det är således främst inom socialtjänsten som arbetet med unga lagöverträdare skall bedrivas. Utifrån detta har propositionens förslag till åtgärder mot unga lagöverträdare och senare även skrivningen i betänkandet utformats. Vi i utskottsmajoriteten ställer oss bakom propositionens förslag. Vi har dock velat lägga till ett tillkännagivande om vikten av att polisen — det är ju ofta polisen som kommer i direkt kontakt med de unga i olika sådana här situationer — skall få nödvändig utbildning. Det kan medverka till att eventuella farhågor om missbruk och misstag när det gäller de nya befogenheterna inte behöver besannas. Det ställs alltid höga krav på polisens omdöme. Men det är lättare för polisen att uppfylla de krav som ställs om man får bra utbildning. Det gäller ju ofta svåra situationer med grannlaga avvägningsproblem. Jag yrkar bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande 36 och avslag på samtliga reservationer. Beträffande förslagen i betänkandet förutsätter man att unga lagöverträdare även fortsättningsvis skall bli föremål för åtgärder, i allmänhet inom socialtjänsten och efter beslut om åtalsunderlåtelse. Av en ung lagöverträdare som beviljas åtalsunderlåtelse skall enligt förslaget uttryckligen krävas att han eller hon skall leva skötsamt. Återfall i brott skall kunna leda till att åtalsunderlåtelsen återkallas och att den unge lagöverträdaren ställs inför domstol. Vidare skall man också kunna ställa större krav på unga lagöverträdare när det gäller att ställa saker och ting till rätta efter ett brott. Detta tror jag stämmer väl överens med det allmänna rättsmedvetandet hos både de unga själva och deras föräldrar. Enligt förslaget skall vårdnadshavare normalt omedelbart underrättas när ungdomar mellan 15 och 18 år skäligen är misstänkta för brott. Detta är viktigt, också med tanke på föräldrarnas ansvar. För att möjliggöra en snabbare reaktion på brott .år åklagaren enligt förslaget vidgade möjligheter att utfärda strafföreläggande. I syfte att minska handläggningstiderna i ungdomsmål föreslår man att korta frister införs för socialnämndens yttrande till åklagare eller domstol i åtalsresp. påföljdsfrågan. Slutligen — och det är viktigt — aviseras det i propositionen om en försöksverksamhet. Det gäller ju att få till stånd en snabbare handläggning av ungdomsmål. Det är av oerhört stor betydelse att en sådan verksamhet kommer i gång. Förslagen syftar alltså till snabbare och mera markerade reaktioner från omvärlden på ungas brott. Det är bra både för de unga själva och för samhället. Trots att 14 reservationer är fogade till detta betänkande, har vi i utskottet i hög grad varit ense om de viktiga grunddragen i dessa frågor. I många av reservationerna hemställer man dessutom om tillkännagivanden i frågor som faktiskt redan tagits upp i propositionen och där utskottet i betänkandet redan har tillstyrkt.